Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för första kammarens plena under december månad, varav framgår att höstsessionens sista arbetsplenum hålles, såvitt nu kan bedömas, onsdagen den 17 december eller, om så "erfordras på grund av skiljaktiga beslut, torsdagen den 18 december. i kamrarna av utskottsutlåtanden för återstoden av höstsessionen kommer att framläggas i mitten av november. "Undertecknad anhåller härmed om tjänstledighet från riksdagsarbetet under tiden den 3—den 18 november för att kunna fullgöra uppdraget som svensk delegat vid FN:s befolkningskommissiones session i Genéve.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Sträng för svaret samtidigt som jag vill säga att det var med besvikelse som jag tog emot det. Jag hade nämligen hoppats att herr Sträng skulle ha funnit någon möjlighet att ersätta dem som oförskyllt har drabbats av de falska hundrakronorssedlarna. Som herr Sträng vet har det kommit ut ett stort antal förfalskade hundralappar, och 100 kronor är väl för alla av oss en kännbar förlust — ja, för de flesta en mycket kännbar förlust. även för normalt hederliga medborgare kan det innebära en svår frestelse att låta en falsk hundralapp gå vidare i cirkulationen. Jag tycker därför att det ur allmänpreventiva synpunkter hade varit synnerligen värdefullt, om det hade funnits en möjlighet för oskyldiga människor som drabbas på detta sätt att gå till någon institution och få den falska sedeln registrerad och ersatt. Om dessa personer t.ex. hade kunnat gå till polisen omedelbart, så hade man för det första vunnit det syftet och för det andra hade polisens arbete påskyndats. Dess arbete hade blivit mera effektivt, och polisen hade kanske då snabbare kunnat inringa den brottslige som prånglat ut sedlarna. | När herr Sträng säger att det är omöjligt att ge ersättning, så är det beskedet en stor besvikelse för mig. Det måste finnas möjligheter i det fallet. Och om det är så, att det inte anses lämpligt att gå den vägen, så vore det intressant att höra statsrådet närmare utveckla skälen härför.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
Om det är så att det praktiskt taget bara är experter förbehållet att kunna konstatera om en sedel är äkta eller falsk, tycker jag att det är för mycket begärt att gemene man — och speciellt de gamla som jag talat om — skall kunna upptäcka om de hundrakronorssedlar de får i sin hand är äkta eller inte. Det måste ändå vara ett statens intresse att få reda på hur många falska sedlar som är i omlopp och att få dem ut ur cirkulationen. Annars finns det ju risk för att sedlarna bara går vidare. Jag vill fråga finansministern om man förutsätter att den enskilde medborgaren skall ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra om en sedel är äkta eller inte. är han skyldig — och det är det väsentliga — att göra anmälan om han upptäcker att han fått en falsk sedel. Om sådan skyldighet föreligger, bör i så fall inte sedeln inlösas? Hur förhåller det sig vidare t.ex. om riksbanken mottagit falska sedlar via en bank? Tillämpas då något regressförfarande? Om så inte är fallet, har då inte riksbanken i realiteten inlöst sedeln? Om detta sker i ett sådant fall, borde enligt min mening möjlighet kunna öppnas också för en privat person att få en falsk sedel inlöst.

Herr talman! Även jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Spörsmålet huruvida en person som tar emot falska sedlar i god tro skall hållas skadeslös är ju ingalunda nytt, men det har självfallet kommit i brännpunkten genom den inflation i falska sedlar som nu uppstått. Jag är väl medveten om att det är svårt att finna lämpliga vägar och betryggande rättsformer för inlösen av eller ersättning för falska sedlar, men det kan inte heller vara riktigt att lojala svenska medborgare skall göra förluster genom den situation som uppstått. Det kan gälla personer i små omständigheter eller sådana som har särskilt svårt att kontrollera de sedlar de tar emot, i första hand äldre människor och jämförbara kategorier. Även den press som människor känner att behöva kontrollera sedlarna i en situation som den nuvarande kan upplevas som ganska bekymmersam. Jag har själv stått på en poststation och sett pensionärer kvittera ut sina pensioner och iakttagit hur bekymrade de varit när de kontrollerat de sedlar de emottagit av postfunktionären. Det är beklagligt att en situation som denna skall uppstå, men det borde vara möjligt att finna vägar för att hålla enskilda människor skadeslösa i detta avseende. Jag beklagar liksom de övriga frågeställarna att svaret är så negativt. Jag vill ändå hoppas att man skall kunna finna en acceptabel väg, som på ett rimligt sätt leder till trygghet för de människor det gäller. Jag hoppas sam tidigt naturligtvis att man skall kunna förhindra att förfalskningar görs liksom att man snabbt kan komma de personer på spåren vilka ägnar sig åt denna kriminella verksamhet.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
Jag vill genmäla att staten väl ändå är garant för våra pengar, och som sådan har staten ett ansvar. Jag kan dock medge att detta är en svårlöst fråga, varför det kanske kan finnas ett visst fog för den andra punkten i svaret, nämligen att det inte är möjligt att införa någon form av ersättning. Men önskvärt vore väl ändå att man kunde hålla dessa människor, som oförskyllt kommer i en svår situation, skadeslösa. Det har ju skapats en stor osäkerhet — en oro för de förlustrisker som finns när man tar emot sedlar som kan vara förfalskade — och många har ansett det fullt naturligt och riktigt att staten skulle ge en garanti härvidlag. Det är alltså ingen självklar sak att man skall säga nej till detta. Jag tycker att detta önskemål också måste sammanfalla med statens önskemål, som inte kan vara något annat än att snabbt kunna avslöja sådana här oegentligheter. Då måste man också få allmänheten att samverka så långt som möjligt, och detta förutsätter att någon osäkerhetssituation inte föreligger. Jag förstår att det inte är så lätt att lösa problemet. Låt mig emellertid framföra några amatörmässiga Ssynpunkter. Skulle det inte vara möjligt att genomföra ett system som innebär följan de: Den som fått en falsk sedel i sin hand skulle kunna presentera den i riksbanken, inklusive dess avdelningskontor, mot angivande av sitt namn och adress och få den falska sedeln deponerad. När falsktillverkaren avslöjas skulle de deponerade sedlarna kontrolleras, och där det med sannolika skäl visas att den deponerade sedeln härrör från den, avslöjade falskmyntaren skulle deponenten få ersättning med äkta sedel av samma värde. Givetvis måste deponenten kunna visa att han inte haft något som helst samröre med falsktillverkaren. Jag förutsätter alltså att de som deponerar sedlar mot uppgivande av sitt rätta namn och adress knappast gör detta om de har någon som helst bulvanförbindelse med falsktillverkaren och löper risk att bli avslöjade. Deponenterna är med all sannolikhet hederligt folk. De skulle för övrigt inte få ersättning med mindre än att hederligheten fastslås med erforderliga rättsliga garantier. Jag utgår vidare från att det skall vara tekniskt möjligt att fastslå om deponerade sedlar härrör eller icke härrör från en avslöjad falsktillverkare. Endast sådana deponerade sedlar, om vilka det efter ingående teknisk granskning kan sägas att de härrör från falsktillverkaren, skall berättiga till ersättning.

Herr talman! Här har framkommit olika förslag om hur man i praktiken skulle kunna lösa ersättningsförfarandet, och herr Sträng har välvilligt medgivit att hans negativa inställning beror på de stora svårigheterna. För min del tror jag inte det skulle behöva bli någon expansion inom falskmyntarbranschen i landet enbart därför att man skulle få ett ersättningsförfarande. Man skulle kunna tänka sig att detta skulle bestå i att folk gick till polisen och inlämnade den falska sedeln. Jag tror att polisen har så pass väl reda på sina normala klienter att den skulle kunna skilja de svarta fåren från de vita. Det skulle säkerligen inte stimulera de oärliga falskmyntutprånglarna, om de visste att sedlarna kommer. att gå till polisen först. När herr Sträng nu ställer sig helt negativ till ett ersättningsförfarande — en ståndpunkt som jag visserligen kan förstå men som jag inte kan gilla — skulle jag önska att statsrådet övervägde, om inte utseendet på sedlarna kunde göras så annorlunda att sedelförfalskning blev mycket svårare än den är i dag. Med det relativt enkla utseende sedeln har och trots vattenmärken, inbyggda silvertrådslinjer o.s.v. kan man i dag med offsettryck ganska lätt kopiera dem så nöjaktigt, att folk som växlar i dunkla ljusförhållanden inte kan kontrollera, om de får en äkta eller falsk hundrakronorssedel. Jag skulle vara mycket tacksam om statsrådet ville utsträcka sin vänlighet till att även svara på frågan, om det är möjligt att ge myntverket instruktioner att ge ut nya tekniskt och gärna även utseendemässigt förbättrade sedeltyper.

Herr talman! Jag är fullt medveten om, herr finansminister, att denna frå ga har två sidor och att man, om man lämnar ersättning i någon form för för falska sedlar, skulle kunna medverka till att människors uppmärksamhet slappnar. Finansministern hade älskvärdheten att svara på en del av vad jag har frågat om, men vad jag tycker är av speciellt intresse är hur det förhåller sig med riksbanken. Låt oss säga att riksbanken via en annan bank får stora säckar med sedlar som sedan i efterhand granskas och befinnes innehålla även falska sedlar. Har riksbanken då regressrätt? Om den har det tycker jag att det är något obilligt att den enskilde personen själv måste stå risken. Vi har här i riksdagen i andra sammanhang många gånger diskuterat frågan om ersättning av statsmedel till personer som drabbas av brott. För närvarande utgår sådan ersättning endast när rymlingar från anstalter utför kriminella handlingar och åstadkommer skadegörelse. Efter vad jag erfarit har det inom justitiedepartementet gjorts en utredning beträffande ersättning för skador. Jag har också fått veta att justitiedepartementet någon gång omkring årsskiftet 1969/70 ämnar framlägga förslag om en allmän lag om skadeståndsansvar. I detta lagförslag har det sagts mig att ett allmänt skadeståndsansvar ingår som en integrerad del. Samtidigt lär det emellertid vara så, att man inte ämnar föreslå ersättning för skada till person som drabbas av brott. Jag tycker att den frågan ligger i linje med den fråga vi har ställt. Om de uppgifter jag har fått är riktiga — vilket jag har all anledning att förmoda, eftersom de lämnats från absolut tillförlitligt håll — och förslaget alltså inte kommer att ta upp frågan om skadestånd till enskilda, beklagar jag detta redan på förhand. Jag skulle, som sagt, vara tacksam om finansministern ville svara på min fråga beträffande riksbankens regressrätt.

Herr talman! Finansministern säger att om de som i sin hand får falska sedlar skall hållas skadeslösa, innebär det att man tar bort det sista återhållsamma elementet för dem som vill prångla ut falska sedlar i marknaden. Det är enligt mitt sätt att se inte alldeles säkert att det förhåller sig på det sättet. Jag tror tvärtom att man — genom att allmänheten icke ges chans att få sina falska sedlar inlösta — ger dem som vill prångla ut falska sedlar i marknaden en lättare och mer bekväm väg för deras kriminella verksamhet. Finansministern tog som en parallell att de som råkar ut för väskryckning etc. inte heller är skyddade ekonomiskt av samhället. Det bör ändå vara en samhällets angelägenhet att se till att alla människor så långt möjligt får det rättsskydd vi har anledning och rätt att förvänta och samtidigt så långt möjligt hålles skadeslösa. Jag vill för min del säga att det bör vara möjligt att klara denna fråga — även med bibehållande av den rättssäkerhet som självfallet bör finnas inbyggd i systemet — genom att på något sätt ge ersättning till dem som har råkat illa ut.

Herr talman! Låt mig göra två korta kommentarer i anledning av herr Strängs anförande. Han säger att ett ersättningssystem skulle leda till mindre observans från allmänhetens sida. Det är ju helt beroende på hur man utformar systemet. Enligt min mening skulle det få en rakt motsatt effekt. Om den enskilde inte löpte risk att förlora pengar skulle han hellre visa upp sin falska sedel. Det är ju så som man redan tidigare har sagt här att människor försätts i ett dilemma — även om det är rättskaffens folk — om det föreligger en förlustrisk. Om man nu säger nej till detta och inte vill gå in på det kan man väl inte jämföra statens ansvar i detta fall med vad som händer om man mister en väska, därför att i detta fall är staten garant för våra sedlar och mynt, Det är staten som tillverkar dem, och staten är väl ändå beroende av en viss tilltro till dem — det måste vi väl hålla med om, ty annars skulle det bli mycket besvärligt i vårt samhällsliv. Om man inte vill gå med på att ge ersättning måste därav följa ett ökat krav på att man tillverkar sedlarna så att de är mycket svårare att förfalska. Det kravet blir starkare och starkare ju snabbare den tekniska utvecklingen går. Medel som står till den enskildes förfogande och till bedrägliga människors förfogande har nu blivit helt annorlunda än förut, och därför måste samhället överväga att göra nya typer av sedlar och mynt som är svårare att förfalska.

Herr talman! Herr Josefsson i Halmstad har frågat mig om jag är villig att vidta åtgärder för skattebefrielse åt tidigare anställda vid linberedningsverket i Laholm för erhållna avgångsersättningar till den del de utgjort tillläggsbidrag. Herr Josefsson hänvisar till vad bevillningsutskottet yttrat i sitt betänkande 1968:60 om beskattningen av bl.a. tilläggsbidragen till ifrågavarande anställda. Frågan får ses mot bakgrunden av vad som fr.o.m. 1968 års taxering gäller om beskattning av ersättning på grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring i AFA och Folksam. I likhet med vad bevillningsutskottet sagt i det åberopade sammanhanget vill också jag framhålla att den partiella skattefriheten för viss sådan ersättning även bör omfatta motsvarande statliga tilläggsbidrag till avgångsersättning. Regeringsrätten har emellertid genom ett utslag den 9 september i år fastställt att de ifrågavarande tilläggs bidragen i sin helhet utgör skattepliktig intäkt för mottagaren. Jag ämnar därför föreslå sådana åtgärder som herr Josefsson efterlyser.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min fråga. Jag vill också säga att när bevillningsutskottets betänkande nr 60 behandlades vid fjolårets höstriksdag kände jag anledning uttrycka misstanke om att bevillningsutskottets uttalande kunde bli föremål för olikartade tolkningar, och det har också visat sig vara fallet. Enligt vad jag erfarit har arbetstagare — detta berörs i bevillningsutskottets betänkande — som friställts från hampberedningsverket i Visby fått en annan behandling av sina ersättningar än vad som skett för arbetstagare vid linberedningsverket i Laholm som friställts av samma anledning. Med en lätt travesti skulle jag vilja säga att vad som är sanning i Visby har blivit ett skattejuridiskt skämt i Halmstad. Därför noterar jag med största tillfredsställelse att finansministern förklarar sig villig vidtaga sådana åtgärder som jag avsåg med min fråga. Jag är övertygad om att det krävs ett nytt riksdagsbeslut för att rätta till detta egenartade förhållande.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

För Jämtlands län betyder det högre bensinpriset en extra pålaga på cirka 1,5 miljoner kronor, för att inte tala om vad de högre kostnaderna för eldningsoljor betyder; för en kubikmeter olja är påslaget 3 kronor i Göteborgsområdet, 33 kronor i Sveg och 45 kronor i Tärnaby. Det är enligt min mening en fråga om jämlikhet mellan olika landsdelar och olika medborgare. Som det nu är får de som bor mest avlägset och i de kallaste delarna av landet och alltså måste köpa mera drivmedel och mera eldningsolja också betala de högsta priserna. De nuvarande zongränserna är enligt min mening ganska egendomligt dragna. Det tycks finnas en hel del att göra för att rätta till dessa olikheter.

Över huvud taget tror jag det är av värde att få till stånd en utjämning av kostnaderna när det gäller drivmedel och eldningsoljor.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig när en särskild expertgrupp kommer att tillsättas för att närmare överväga formerna för utbildningen av zigenare samt för att ta ställning till uppkommande praktiska och tekniska problem rörande anpassningen i enlighet med vad som föreslagits i utredningspromemorian »Om «organiserad överföring av vissa zigenare». Svaret är att jag i förra veckans konselj fick Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla en expertgrupp för ifrågavarande ändamål. Gruppen är numera tillsatt, och till ordförande har utsetts ledamoten av denna kammare, herr Nilsson i Kristianstad.
Herr talman! Tack för svaret, tack för beskedet om att expertgruppen nu är tillsatt! Med tanke på det starka engagemang som vi alla känner för att hjälpa zigenarna förvånar det mig litet att regeringen dröjt med åtgärden att tillsätta expertgruppen. Nu är den tillsatt, och med adress till ordföranden i utredningen förutsätter jag att arbetet kommer i gång så fort som möjligt.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag har för avsikt att framlägga förslag till riksdagen om förbättrad sjukpenning för hemarbetande kvinnor. De kvinnor som omfattas av den s.k. hemmafruförsäkringen är försäkrade för grundsjukpenning, 6 kronor om dagen, trots att de inte har förvärvsarbete som ger 1800 kronors inkomst. Hemmafruförsäkringen står öppen inte bara för gifta kvinnor. även kvinna som är ogift, frånskild eller änka kan i vissa fall omfattas av hemmafruförsäkringen. För den kategori det här rör sig om finns också möjligheter till en frivillig sjukpenningförsäkring. Denna ger möjlighet att för en låg premie — försäkringen stöds med statsbidrag — teckna ett sjukpenningtillägg. På det sättet kan var och en alltefter behov förstärka det ekonomiska skyddet vid sjukdom upp till en sammanlagd sjukpenning på 15 kronor per dag. Några ändringar i reglerna är för närvarande inte under övervägande. Familjepolitiska - kommitténs <utredningsarbete kommer emellertid att beröra vissa frågor inom detta område. '
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Rent allmänt vill jag säga att deita är en fråga om jämlikhet och social trygghet. Det är också en fråga om hur man värderar arbete inom hemmet och utom hemmet. Vi måste väl konstatera att i nuvarande socialförsäkringssystem hemmaarbetet är nedvärderat och inte ger samma sociala trygghet som arbete utom hemmet, vilket jag anser vara fel. Det finns dessutom en grupp kvinnor som arbetar i mannens rörelse — i jordbruk, handel och mindre företag — men inte heller det arbetet berättigar till en automatiskt högre grundsjukpenning än 6 kronor. I dagens läge och med tanke på vår strävan att skapa ett jämlikare samhälle kan detta inte vara tillfredsställande. En höjning av grundsjukpenningen vore ett steg mot större jämlikhet och mot större rättvisa för dessa grupper. Det borde vara möjligt att genom en påbyggnad av nuvarande regler åstadkomma en höjd sjukpenning för dem som nu har det sämst ställt. Av statsrådets svar framgår att familjepolitiska kommittén kommer att beröra vissa frågor inom detta område. Man får väl hoppas att även den här frågan på något sätt kommer med i det sammanhanget.
Herr talman! Jag vill upplysa herr Eriksson i Bäckmora om att makar som gemensamt driver självständig förvärvsverksamhet kan sjukpenningklassplaceras var för sig. För vardera maken beräknas då inkomsten av det förvärvsarbete han eller hon har utfört i rörelsen. Motsvarande gäller om den ena maken har hjälpt till i den andras förvärvsverksamhet. Förfarandet bygger i regel på ansökan från den försäkrade. En jordbrukarhustru placeras emellertid av försäkringskassan, om inte särskilda omständigheter talar däremot, utan ansökan i sjukpenningklass 2 och utan att makens placering påverkas. Genom försäkringsbeskedet får hon reda på åtgärden. Är hon inte nöjd med klassplaceringen, kan hon efter begäran bli placerad i den högre sjukpenningsklass som är motiverad med hänsyn till hennes deltagande i jordbruksarhetet. Jag kanske också bör tillägga att man för närvarande inom departementet på grundval av familjepolitiska kommitténs senaste promemoria »Jämställdhet mellan män och kvinnor inom sjukförsäkringen» överväger sådana ändringar i reglerna för de hemarbetande kvinnorna att även de s.k. hemmamännen skall komma i åtnjutande av förmånerna.
Jag ber att få tacka för den allra senaste upplysningen som statsrådet lämnade beträffande hemmamännen. Det är ju en fråga om jämlikhet att också de får del av det skydd som en sjukpenning kan ge. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga till statsrådet. Finansministern har förebådat att vi skall få en obligatorisk särbeskattning. Det kunde vara intressant att få veta, hurudan ställningen då blir för de hemmaarbetande kvinnorna och hur deras sjukpenning och sociala trygghet inom detta område påverkas. Jag förmodar att det finns anledning att också mot den bakgrunden överse reglerna för sjukpenningförsäkringen och ATP.

Herr talman! Herr Andersson i öÖrebro har frågat mig om jag har för avsikt att förelägga senast nästa års riksdag förslag till lag om rätt för köpare att inom viss tid annullera kontrakt, slutet vid s.k. dörrförsäljning. I betänkandet Konsumtionskrediter i Sverige lade konsumtionskreditutredningen fram bl a. förslag till sådan lagstiftning som frågeställaren syftar på. Vid remissbehandlingen av förslaget hävdades emellertid från flera håll att frågan krävde ytterligare utredning. I februari 1968 tillkallade min företrädare särskilda sakkunniga för att överväga lagstiftningsfrågan på nytt. Arbetet bedrivs i samarbete med sakkunniga i Danmark, Finland och Norge. De svenska sakkunniga torde komma att avlämna sitt förslag inom några få månader. Efter vederbörlig remissbehandling av betänkandet kommer regeringen att ta ställning till frågan om proposition i ämnet.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan är att jag under våren bl.a. här i riksdagen har sysslat med inkassofirmornas verksamhet och då fått klart för mig att dörrknackeri ofta är upptakten till ett inkassoärende. Vi har nu fått försäljare som har ett nog så välsmort munläder och som tränger sig in hos människor. De som säljer vid dörrarna nu är fräckare än försäljarna var tidigare, och det saknas sannerligen inte bevis för att de lurar folk. Man kan säga att människor måste se upp med vad de skriver på, men oftast är det gamla som drabbas; de skriver på därför att de vill bli av med försäljarna. Den muntliga uppgörelsen stämmer heller inte alltid med den skriftliga som köparen sätter sitt namn under. En erfarenhet som jag har gjort under sommaren när jag har varit i kontakt med en mängd människor som råkat ut för inkassobyråerna är att de firmor som agenterna representerar ofta har ett eget inkassoföretag. De vet att det strängt taget inte spelar någon roll vem man säljer åt när man har möjlighet att få ut pengarna genom införsel i lön eller överskjutande skatt. Jag har en hel del exempel på det, men jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp dem. Jag har den uppfattningen att ångerveckan är någonting ytterst angeläget, om man skall kunna stämma i bäcken vad beträffar inkassobyråernas verksamhet. Med anledning av att statsrådet i sitt svar säger, att arbetet skall bedrivas i samarbete med sakkunniga i Danmark, Finland och Norge vill jag medge, att jag kan förstå att man vill ha en enhetlig regel. Men jag frågar mig också, om man måste vänta på att få en samordnad lagstiftning i hela Norden i denna fråga. Det har sagts mig att Danmark från 1970 skall införa en lag som totalförbjuder direktförsäljning i hemmen. I England har man en sådan lagregel och även i Amerika. Jag tycker att denna fråga är angelägen, och jag är delvis besviken på svaret. Jag hade räknat med att få ett något mera positivt svar.

Herr talman! Herr Enskog har frågat chefen för handelsdepartementet om hån kommer att vidta sådana åtgärder att ett företag inom rimlig tid får svar på fråga om företaget kommer att åtalas för: att det fullgör ett långsiktigt avtal om leverans av anläggning till ett land, som under kontraktsperioden blir föremål för sanktioner. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Om fullgörandet av sådan förpliktelse som herr Enskog synes åsyfta med sin fråga kan anses strida mot viss lagstiftning är helt beroende av omständigheterna i det konkreta fallet. Något besked huruvida en ännu inte utförd handling kommer att åtalas eller ej, om den senare utförs, kan inte lämnas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till den är att det för ett företag, som skriver kontrakt t.ex. om leverans av anläggningar som det tar flera år att leverera, kan bli ett stort ekonomiskt avbräck, om leveransen måste avbrytas på grund av att det under kontraktstiden beslutas om sanktioner mot det land: som skulle motta leveransen. Det är tyvärr omöjligt att lång tid i förväg bedöma den. politiska utvecklingen i ett land och om det kan vara risk för sanktioner om ett eller annat år. Skulle det bli så att företaget åtalas och kanske tvingas att avbryta leveranserna, måste det när det gäller mycket stora belopp för företaget ordnas speciella garantier eller försäkringar som övertar hela eller en del av risken. I annat fall torde det bli svårt för en del företag att över huvud taget teckna kontrakt om långsiktiga och dyrbara leveranser.

Herr talman! Fru Lindberg har frågat inrikesministern, om han har uppmärksammat den besvärliga situation de personer kan hamna i som i andra hand hyr en bostadsrättslägenhet, när de av bostadsrättsinnehavaren blir uppsagda till omedelbar avflyttning, och vilka åtgärder han vill vidta med anledning härav. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Hyreslagens bestämmelser är tillämpliga vid uthyrning av bostadsrättslägenheter. Detta gäller även de besittningsskyddsbestämmelser som infördes genom den nya hyreslagen. Bestämmelserna bygger dock på den uppfattningen att det är ofrånkomligt att liksom i fråga om enoch tvåfamiljshus betrakta bostadsrättslägenheter på ett något annat sätt än hyreslägenheter i allmänhet. En avvägning mellan bostadsrättshavarens och hyresgästens intressen måste ske från andra utgångspunkter än vid vanliga hyresupplåtelser. En bostadsrättslägenhet förvärvas nämligen vanligtvis för att tjäna som bostad åt bostadsrättshavaren. Vid tillkomsten av den nya hyreslagen uttalades att om bostadsrättshavaren har för avsikt att själv bosätta sig i lägenheten hyresgästen inte skall vara berättigad till förlängning av hyresförhållandet, men att hyresgästen dock måste ges skäligt rådrum att skaffa annan bostad. Detta uttalande godtogs av riksdagen. Vid bedömandet av vad som skall anses utgöra skäligt rådrum måste hänsyn tas till såväl den lokala bostadssituationen som hyresgästens behov. Givetvis har det betydelse om och under hur lång tid hyresgästen känt till bostadsrättshavarens önskemål att själv få disponera lägenheten. I svårare bostadsmarknadslägen måste givetvis hyresgästens rätt till förlängning vara ganska vidsträckt. I vissa situationer kan det finnas anledning att ta särskild hänsyn till hyresgästens situation. Jag tänker på fall när någon köper en bostadsrättslägenhet som är uthyrd. I detta sammanhang anser jag det lämpligt att något beröra en annan fråga angående uthyrning av bostadsrättslägenheter, som på senaste tiden väckt uppmärksamhet genom artiklar i dagspressen. Det uppges sålunda ha förekommit flera fall där vanliga hyreshus förvärvats av bostadsrättsföreningar och bostadsrätt upplåtits till lägenheter som redan varit uthyrda av den tidigare hyresvärden. Denna situation skiljer sig klart från den som jag har behandlat förut. Här har hyresgästen ett kontrakt med fastighetsägaren och hyresgästens situation ändras inte av att en bostadsrättsförening blir ägare till huset. Hyresgästen behåller därför besittningsskyddet i full utsträckning. Av det sagda framgår att frågan om besittningsskyddet för den som hyr bostadsrättslägenhet har beaktats i den nya hyreslagstiftningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på den fråga jag ställt till inrikesministern. Jag har uppmärksammat i svaret att det särskilt stryks under att hyreslagens bestämmelser är tillämpliga vid uthyrning av bostadsrättslägenhet, och jag hälsar detta med tillfredsställelse, eftersom det tycks råda delade meningar om just denna sak. Det har uppmärksammats att en del människor råkat i en mycket besvärlig situation, och det är anledningen till min fråga. Justitieministern sade också att en avvägning mellan bostadsrättsinnehavarens och hyresgästens intressen måste ske från andra utgångspunkter än vid vanliga hyresupplåtelser. Jag kan ha förståelse även för detta. Det finns t.ex. fall då en person tillfälligt blivit kommenderad till annan tjänst och kanske under ett par år vill pröva denna tjänst och därför önskar ha möjlighet få tillbaka sin lägenhet efter några år. Jag tycker också det är självklart att en person som t.ex. vistas utomlands ett par tre år skall kunna förfoga över sin bostadsrättslägenhet, då den behöver disponeras på nytt. Men det har ju uppmärksammats en del fall där människor i andra hand hyrt en bostadsrättslägenhet under 10— 15—20 år för att sedan plötsligt helt ställas åt sidan på grund av att bostadsrättsinnehavaren velat sälja sin lägenhet eller kanske låta någon släkting överta den. Mig förefaller det riktigt att man i sådana fall låter en person som under lång tid, exempelvis mer än fem år, hyrt lägenheten i andra hand, också får förköpsrätten, och att det då också blir till ett skäligt pris. Nu är det möjligt att jag är för litet bevandrad i saken för att kunna bedöma den juridiskt. Jag tycker emellertid att detta skulle vara rimligt. Justitieministern sade vidare att det i vissa fall kan finnas anledning att ta särskild hänsyn till hyresgästens situation. De exempel jag lämnat gäller enligt min mening just sådana situationer där det måste tas mycket stor hänsyn. Kan min fråga leda till att de som hyr lägenheter i andra hand får kännedom om att de ändå har en viss möjlighet att göra sin rätt gällande just genom besittningsskyddet, anser jag att min fråga ändå varit till någon nytta — och naturligtvis ännu mer det svar jag fått. Jag tackar än en gång för det enligt min mening positiva svaret på min fråga.
Herr talman! Jag vill understryka att jag i mitt svar har syftat på ett sådant fall då bostadsrättshavaren själv vill överta och flytta in i lägenheten. Om han säger upp lägenheten med motiveringen att någon annan, t.ex. en släkting, god vän eller bekant skall flytta in, så blir det en avvägning inför hyresnämnden i vanlig ordning, och där har hyresgästen enligt min uppfattning ett gott skydd i gällande bestämmelser. Sedan vill jag tillägga en liten sak. Jag uppehöll mig i mitt svar vid det fallet att hyreshus omvandlas till bostadsrättsfastigheter, och då sade jag att eftersom hyresgästen i sådant fall har kontrakt med fastighetsägaren behåller hyresgästen besittningsskyddet i full utsträckning. Jag vet dock att det förekommer fall där hyresgästen efter bostadsrättsbildningen har gått med på att annullera det tidigare kontraktet och har tecknat nytt hyresavtal med bostadsrättshavaren. Enligt min mening har emellertid inte heller härigenom någon avgörande förändring inträtt i fråga om hyresgästens besittningsskydd. Lagen säger att hyresgästen skall stå tillbaka för bostadsrättshavaren endast när denne har sådant intresse att bevaka att hyresgästen skäligen bör flytta från lägenheten. I den nu aktuella situationen har dock hyresgästen sin bostad i lägenheten redan när bostadsrättsupplåtelsen sker. Man kan knappast tänka sig något fall där bostadsrättshavarens intresse att komma i besittning av lägenheten skulle väga över hyresgästens intresse av att bo kvar.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig när jag har för avsikt att framlägga proposition om rättegångshjälp med anledning av det år 1965 framlagda betänkandet. Den socialdemokratiska partikongressen uttalade nyligen, att det behövs en väl utbyggd rättshjälp med anknytning till både domstolars och administrativa myndigheters verksamhet och att reformer på detta område bör genomföras i den takt som resurserna medger. För egen del anser jag att en förbättrad rättshjälp är en angelägen reform, och jag avser att verka för att en sådan reform genomförs.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Statsrådet Geijer har nyss debuterat i sitt viktiga värv som landets justitieminister, och han inledde debuten med ett kraftfullt uttalande om de missförhållanden som råder på olika områden inom hans departement. Om detta uttalande citerades rätt i pressen, så sade justitieministern att miljontals människor egentligen är rättslösa i dag. De har inte ekonomiska resurser att försvara sig inför domstol, de vågar inte göra det, vågar inte ta risken att processa och förlora mycket pengar. I stället väljer de ofta en fällande dom. Vanligen rör det sig om arbetare och tjänstemän. Jag skall inte nu vid besvarandet av en enkel fråga ta upp alla de synpunkter som justitieministern gav uttryck åt och som verkligen inger stor oro. I stället skall jag självfallet hålla mig till den fråga jag ställt. Och då är läget det, att ända sedan den nya rättegångsbalken trädde i kraft 1948 har frågan om hur rättshjälpen skall ordnas här i landet varit föremål för olika utredningar och behandlats i promemorior, och remissinstanserna har besvärats i flera olika omgångar. Men departementet har inte framlagt något förslag. På hösten 1967 ställde herr Martinsson i denna kammare en fråga i detta ärende till justitieministern, och då svarade statsrådet Kling att frågan skulle prövas i samband med budgetarbetet. Likaså ställde jag en fråga i ämnet till statsrådet Kling på hösten 1968 men fick inget svar alls. Nu har jag vågat besvära den nye justitieministern med samma fråga och fått ett svar som jag egenligen inte vet vad det innebär. Det är en liten variant på temat att frågan skall prövas i samband med budgetarbetet; statsrådet Geijer har nämligen hela den socialdemokratiska partikongressen bakom sig. Det hade väl inte statsrådet Kling, eftersom han inte åberopade den instansen. Därför kan man kanske våga hoppas attstatsrådet Geijer, med partikongressen som vacker bakgrund, skall ha möjlighet att påverka finansministern så att vi äntligen kan få en ordning på dessa förhållanden. Jag vill påpeka, herr talman, att problemet gäller civilmålen. Man kunde annars av statsrådets uttalande ha fått den uppfattningen att det också gäller brottmålsprocesser, men så är inte fallet. Jag vill påpeka att vi från oppositionen verkligen fört fram denna fråga och menar att det nu äntligen vore en uppgift för regeringen att ta itu med den. Något som jag saknar i statsrådets svar är ett besked om när vi har att vänta ett förslag i denna fråga.
Herr talman! Jag vill först och främst säga att jag inte kan skriva under på den tidningsintervju som fru Kristensson här gav ett citat ur. Det finns en tidning som står fru Kristensson närmare och som mycket korrektare har återgett var jag har sagt. hjälpen kan jag för dagen faktiskt inte säga mera. Frågan är under övervägande, och det är min förhoppning att jag skall kunna få möjlighet att lägga fram ett reformförslag inom en inte alltför avlägsen framtid.
Herr talman! Jag valde med avsikt citatet ur den tidning som står statsrådet närmast, nämligen Aftonbladet, men jag är självfallet glad om det är fråga om ett missförstånd och statsrådet i själva verket inte sagt det som anfördes i citatet. Jag hyser verkligen en förhoppning om att vi utan tidsutdräkt skall kunna lösa denna fråga, men jag konstaterar att den trosvisshet om att den skulle kunna lösas snart, som statsrådet gav intryck av att hysa i samband med den publicitet som förekom när herr Geijer blev landets justitieminister, saknas i dag när riksdagen skall få en upplysning om hur herr statsrådet ser på frågan,

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka personalförstärkande och andra åtgärder jag ämnar vidta med anledning av att väntetiderna för rättspsykiatrisk undersökning synes ytterligare förlängas. Långholmsklinikens undersökningskapacitet förstärktes senast i mars 1968, då kliniken tillfördes ett extra göromålsförordnande för en överläkare samt Det oaktat har väntetiderna för de häktade undersökningsfallen på Långholmskliniken förlängts. även på andra kliniker har väntetiderna förlängts. Den genomsnittliga undersökningstiden kunde för ett år sedan uppskattas till knappt tre månader. Den utgör nu omkring fyra månader. Skälet till dessa förhållanden är främst att tillströmningen av undersökningsfall har ökat. Under perioden januari—september förra året fick de rättspsykiatriska undersökningsavdelningarna ta emot sammanlagt 335 undersökningsfall. I år har detta antal under samma tid uppgått till 397. Tendensen är särskilt tydlig vid Långholmskliniken, där tillhopa 94 häktade togs in under de första nio månaderna av år 1968 och 164 under motsvarande period i' år. Man räknar med att de nybyggda klinikerna i Lund och i Uppsala skall komma i bruk i början av 1970. Undersökningskapaciteten kommer i och med detta att, totalt sett, öka. Resultatet av denna resursförstärkning bör avvaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Detta svar bekräftar att väntetiderna ytterligare förlängts och att en redan svår situation ytterligare förvärrats. I lagen föreskrivs att undersökningarna skall utföras med »största möjliga skyndsamhet» och att utlåtandena skall vara klara inom sex veckor. Så är nu inte fallet. Under senare år har 65—70 procent av fallen fått vänta mera än sex veckor, och den genomsnittliga väntetiden är nu fyra månader. Det innebär alltså sexton veckors väntan i stället för de föreskrivna sex veckorna. Situationen i Långholmskliniken är särskilt be svärande. Klinikchefen där talar om fem till sex månaders väntetid. De intagna på Långholmen och Härlanda har också skrivit till JO och klagat över de långa väntetiderna. Det är ingalunda första gången som JO har att ta ställning till denna fråga. Redan 1947 uttalade han att de oefterrättliga förhållandena omöjligen kunde tillåtas bestå, och inte mindre än tre gånger under 1960-talet — senast 1967 — har JO riktat allvarliga anmärkningar mot situationen beträffande de rättspsykiatriska undersökningarna. Han konstaterade 1967 att detta är »en verklig kräftskada i vår kriminalvård». Det är alltså uppenbart att de långa väntetiderna medför många problem. De medför oro, misstro och missnöje hos de berörda — de försvårar behandlingen. Justitieministern säger nu att man räknar med att de nybyggda klinikerna i Lund och i Uppsala skall komma i bruk i början av 1970 och att kapaciteten därigenom kommer att öka. Ja, det är tillfredsställande att 1961 års organisationsplan snart kommer att ge resultat. Men det räcker inte. Tror justitieministern verkligen att vi kommer att få bort de olagliga köerna genom detta? Det vore alltför optimistiskt att tro att dessa två kliniker och de två ytterligare som kan komma i bruk senare under 1970 eller 1971 skulle medföra att undersökningar kan utföras inom den tid som anges i lagen. Jag hade hoppats att justitieministern skulle redovisa några konkreta initiativ för att få till stånd en bättre ordning på detta område. Ett sådant hade varit att låta Långholmen tills vidare få behålla de extra läkartjänster som nu skall flyttas till Uppsala.
Herr talman! Jag delar herr Munde bos uppfattning att detta är mycket bekymmersamt, och jag har ingående försökt sätta mig in i ärendet. Nu vet ju herr Mundebo att vi gjorde en lagändring i december förra året som avsåg att något litet förbättra situationen för dem som får vänta. Men jag vill säga herr Mundebo att jag ser så allvar ligt på situationen, att jag anser det möjligt att vi måste göra andra öÖöverväganden. Ty om tillströmningen av undersökningsfall fortsätter att väsentligt öka får man ta hänsyn till den begränsade tillgången på rättspsykiatrer och överväga åtgärder i syfte att minska antalet undersökningar eller att förenkla dessa. Och jag tror att herr Mundebo delar min uppfattning att detta är något som inte skall tillgripas annat än i yttersta nödfall.
' Herr talman! Jag tackar justitieministern för löftet att ytterligare överväga den allvarliga situationen på detta område, och jag noterar att justitieministern är beredd att vidtaga ytterligare åtgärder. Jag vill emellertid erinra om att då vi i våras antog den aktuella lagen fanns i utskottsutlåtandet en reservation i vilken framhölls att genomförandet av 1961 års organisationsplan borde påskyndas. Det fanns också ett förslag om en skyndsam utredning och förslag till åtgärder för att förkorta väntetiderna vid de rättspsykiatriska undersökningarna. — Jag tror att vi skulle kunna satsa ytterligare på en teknisk och personell upprustning, på att få fram flera kuratorer samt låta Långholmen behålla de extra läkartjänster som det är aktuellt att flytta. Detta är bara några exempel på åtgärder som snabbt skulle kunna leda till kortare väntetider.
Herr talman! Herr Hugosson har frågat chefen för socialdepartementet om han anser det motiverat att samhället på något sätt ingriper mot den, speciellt i Göteborg, snabbt framväxande s.k. scientologin, som enligt herr Hugosson uppenbarligen utgör en fara särskilt för ungdomen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den i vårt land rådande religionsoch församlingsfriheten innebär bl.a. att sammankomster som är att hänföra till föreläsning eller föredrag för undervisning eller till religionsövning skall få hållas fritt och utan ingripande från samhällets sida. Vad jag nu har sagt gäller emellertid inte om det i sammanhanget förekommer behandlingsmässiga åtgärder som står i strid med lagen om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälsooch sjukvårdens område. De uppgifter om scientologirörelsen som hittills har kommit till min kännedom ger inte anledning till antagande att det i rörelsen har förekommit något som kan föranleda samhället att ingripa. Det torde dock vara skäl att med uppmärksamhet följa rörelsens verksamhet i Sverige.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på den enkla fråga, som jag ursprungligen ställde till socialministern. I svaret hänvisar justitieministern till religionsfriheten och församlingsfriheten. Det är ganska signifikativt att scientologin sedan den förbjudits i Austra lien och efter det att hälsovårdsministern i England förra året gjorde ett skarpt uttalande mot denna kvasivetenskap, i Sverige kommit att understryka att den är en form av religion. Den som närmare studerar rörelsens metoder och syften finner ganska snart att den har föga eller ingen anknytning till religion. Det är därför med beklagande man måste konstatera att så mycket skall kunna försiggå under religiös täckmantel. Här är det uppenbarligen fråga om en kvasivetenskap som använder psykoanalytiska och psykoterapeutiska metoder, vilka tillämpas av icke medicinskt utbildad personal. Man har därför enligt mitt förmenande all anledning att ingående undersöka om denna verksamhet verkligen är förenlig med lagen av år 1960 om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälsooch sjukvårdens område. Ett samhällsingripande behöver inte nödvändgtvis innebära ett förbud. Man kan göra samhällsingripanden genom upplysande verksamhet, och det var utifrån dessa utgångspunkter som jag ställde frågan närmast till socialministern. Justitieministerns sista mening i svaret om att man skall följa rörelsens verksamhet med uppmärksamhet i Sverige ger anledning till viss optimism. Min önskan var att socialstyrelsen och skolöverstyrelsen skulle följa verksamheten och genom information till medborgarna omtala vad det här verkligen är fråga om.

Herr talman! Herr Thylén har frågat om jag observerat att ändringar av fiskeristadgan har lett till att tveksamhet råder huruvida beslag av redskap är tillåtna i de fall då förseelsen faller under 30 eller 31 8. Fiskeristadgan ändrades med giltighet fr.o.m. den 1 juli 1969. Äändringarna innebar bl.a. att beslag av fiskeredskap m.m. får ske endast i fall av olaga fiske. Däremot får sådant beslag inte ske vid andra förseelser mot fiskeristadgan eller mot länsstyrelsernas fiskeristadgor. Någon tveksamhet kan knappast råda på denna punkt. Före den 1 juli 1969 kunde beslag ske även vid förseelse mot länsstyrelsernas fiskeristadgor. Med anledning av erfarenheterna från tillämpningen av den nya ordningen har emellertid regeringen på mitt förslag den 24 oktober 1969 beslutat om ändring i fiskeristadgan, som innebär återgång till det gamla systemet. Jag förmodar att det är dessa förhållanden som herr Thylén avser med sin fråga.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
Anledningen till min fråga var att ändringarna i fiskeristadgan har lett till att verksamheten beträffande tillsynsfrågor en tid helt legat nere i avvaktan på en uttydning av innebörden i 30 och 31 §§ fiskeristadgan. Samma dag som jag ställde frågan meddelade jordbruksministern de olika distrikten att den nya fiskeristadgan ändrats och att de skulle återgå till det gamla systemet; det var ett mycket snabbt och effektivt svar på min fråga. Jag kan nämna att kustdistriktschefen i västra kustdistriktet hade tillrått den honom underställda personalen att tills vidare icke verkställa beslag av fiskeredskap. Det kan väl inte vara meningen, herr jordbruksminister, att kungörelserna skall vara så svårtydbara att den Er underställda personalen inte kan tillämpa dem?

Herr talman! Till uttrycket »politik är det möjligas konst> kan knytas reflexioner av olika art. Ibland går politik ut på att kompromissa i den betydelsen att jag får pruta av på högt ställda förväntningar för att över huvud taget uppnå något av vad jag önskar förverkliga. Gör jag inte det, når jag inget resultat i den riktning jag önskar att utvecklingen skall gå. Jag förlorar min själ men hoppas att i fortsättningen kunna vinna den åter åtminstone bit för bit med träget arbete. Sådan är politikerns vardag. Men den som övar politisk debatt utan att delta i beslutfattandet kan alltid hålla sin fana högt även om utvecklingen går honom förbi. För honom finns bara svart eller vitt, inte några av den pragmatiske politikerns olika grå nyanser däremellan. Men det finns ett annat område där politiken som det möjligas konst också åberopas. Det sägs att politikern skall avspegla folkopinionen. Då han får visioner — som statsministern och herr Hedlund talade om i går — om att utvecklingen bör ledas i en viss riktning gäller det att inte ta så stora steg att inte den stora allmänheten bildligt sett kan följa med. Politikern, som har särskilt god möjlighet att följa med vad som sker i riket och i världen i övrigt, vinner inte framgång med sina idéer om han avlägsnar sig alltför långt från vad folk tycker mest. Nu har det intressanta inträffat i vårt land och i många andra länder att den stora allmänheten i en viktig fråga ligger långt före vad politikerna hitintills vågat sig på att förverkliga. Det gäller miljöfrågorna. Sedan några år tillbaka förs en livlig debatt i tidningar, fackpress och debattböcker, i radio-TV och i folkbildningsorgan av olika slag om hur vi skall rädda vår miljö, hur vi skall utforma goda nya miljöer och hur vi rätt skall förvalta våra miljövärden. Ja, ibland talas det om att frågan gäller hur vi skall kunna överleva i det civiliserade samhället. Debatten är i många stycken ganska vildvuxen. Vetenskapsmännen har presenterat skilda uppfattningar om arten och omfattningen av föroreningar i luft och vatten. En del av dem har uppträtt som domedagsprofeter, andra har medgivit att de överdrivit sin framställning i avsikt att väcka opinion. Det har på visst sätt varit lätt att som politiker verka i miljövårdsdebatten. Det har till och med varit svårt att hålla jämna steg med en mycket utbredd folkmening. Under stor enighet har riksdagen de senaste fem åren beslutat om en ny naturvårdslag, ett naturvårdsverk och nu senast under vårriksdagen en ny miljöskyddslag. Det har t.o.m. gått så snabbt att vi ännu inte hunnit utforma mätmetoder och gränsvärden för de föroreningar av olika slag som vi beslutat bekämpa. vårriksdagen hade vi från folkpartiet en del erinringar att göra; jag tillåter mig kalla dem förslag till förbättringar i lagförslaget. En av de saker vi då anmärkte på var räddhågan att behandla miljöskador från väganläggningar och flygplatser efter samma grunder som i fråga om industrier, jordbruk och samhällen. Det i propositionen och utskottsutlåtandet framlagda argumentet att vägar och flygplatser prövas i annan ordning håller inte. Det är i många avseenden en prövning »i annan ordning», som uttrycket är i miljöskyddslagen, varvid olägenheter av buller, trafikljus och avgaser inte alls får den grundliga prövning som miljöskyddslagen vill garantera för miljöskador från annan fast egendom. Under det halvår som gått har detta ytterligare besannats av några uppmärksammade fall. En väg som prövats i s.k. annan ordning, alltså enligt allmänna väglagen, har föranlett en hälsovårdsnämnd att utdöma bostäder i närbelägna, ganska nyuppförda bostadshus. I fråga om planeringen av vårt nät av flygplatser har det också framkommit allvarliga brister. Riksplaneringsgruppen publicerade under sommaren ett material som också tog upp flygbullerfrågorna. Det visar att 16 procent av landets ytor berörs av buller från trafiken på de viktigaste flygplatserna och av det militära flygets operationsområden. För redovisningsområdet III, d.v.s. Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs och Västernorrlands län, hade bullermattorna en utsträckning av ända upp till 27 procent av ytan. Redovisningen anger också att den grundar sig på föråldrade uppgifter och ger en antydan om att tidigare godkänd maximal bullernivå torde vara för hög för nutida anspråk. Vi anser det vara särskilt betydelsefullt att staten i sitt eget handlande som exploatör av naturen ålägger sig samma kvalificerade prövning som all annan anläggningsverksamhet. I fråga om den grad av rening av avloppsvatten som skulle sättas som mål framförde vi vid miljöskyddslagens behandling ett önskemål om en högre målsättning än vad propositionen föreslår. Vi menar att med avseende på andra föroreningar bör målet sättas så högt att det för utvecklingen framåt. Det har också konstaterats att enskilda kommuner — den ena efter den andra — är beredda att införa det s.k. tredje steget. Den lokala opinionen fordrar det helt enkelt. Vi motser här en skärpning så att miljöskyddslagens låga anspråk inte inom kort är ett överspelat stadium. Inländsk och utländsk erfarenhet på detta område. visar att tillräckligt hårda riktlinjer påskyndar själva saneringssträvandet hos både samhälle och företag. Men det är egentligen inte rättvist mot behandlingen av miljöfrågan att ta upp den ena eller den andra detaljen. Själva ordet miljö är ett samlingsbegrepp. En god miljö åstadkommes endast genom en totalsyn på problemet. Därför håller vi fortfarande på att det är angeläget att ställa upp ett allsidigt miljövårdsprogram. Vi har i flera omgångar motionerat härom, och vi har också angivit några huvudpunkter som kunde ingå i ett sådant program. Det gäller här att blicka framåt. Nu har framtidsforskningen, futurologin, blivit ett honnörsord. Det täcker mer än vad som ligger i det gamla ordet prognos. Man måste försöka tänka sig in i vad kommande teknologi kan åstadkomma vid utvecklingen av vårt samhälle. Det gäller bl.a. vad framtidens strukturutveckling kan medföra för faror och vad nu pågående föroreningar i små doser kan betyda på lång sikt. Men det betyder också att utröna vilken kapacitet framtidens samhälle kan få i fråga om att oskadliggöra föroreningar. Vi lever i ett statiskt samhälle. Men mycket av vad som kommer att ske i framtiden är programmerat redan nu; även om inte allt ännu har hamnat i datorernas järngrepp. Behovet av att resonera igenom ett samlat grepp på framtidsutvecklingen i miljövårdsfrågan har ytterligare understrukits av jordbruksministerns litet slarviga uttalande för en tid sedan om igenbuskningen. Han ville försvara igenbuskning och skogsplantering av åkerjord och hagmarker med att det bara är en återgång till ursprungstillståndet. Ja, nog har våra förfäder ända fram till för ett 50-tal år sedan förändrat vårt landskap genom uppodling och därmed skapat den omväxling mellan kulturbygd och stora skogar som kännetecknar stora delar av vårt land. Då nu en del av den odlade jorden inte passar in i nutidens näringspolitik, är det inte för mycket begärt att det blir en ordnad reträtt. Som det nu är, när en åker här och en åker där med eller utan statsbidrag skogsplanteras och i övrigt igenbuskningen får ta överhanden, så återskapas ingalunda ursprungstillståndet. Det blir i stora stycken ett onödigtvis trasigt och förfulat landskap. Med förenade insatser av jordbrukare, som fortfarande håller ut, och med stöd av AMS-insatser kan mycket åstadkommas. Om sedan statsbidragsgivningen till skogsplantering inpassas i landskapsskötseln, kan resultatet bli tämligen gott. Men något ursprungstillstånd uppnår vi aldrig, och det skall vi inte eftersträva heller. Låt mig, herr talman, åter ta upp en speciell detalj i miljöskyddet. Vi hade vid vårriksdagen en debatt om oljeskadorna till sjöss i samband med att frågan om sjöfartsverkets omorganisation behandlades. Jag anförde då oro för att sjöfartsverket på grund av en ofullständighet i propositionens beskrivning av verkets uppgifter inte skulle ta i med kraft i fråga om oljeskadorna till sjöss. I en motion framfördes en stillsam begäran att riksdagen skulle föreslå att detta uppmärksammades i verkets blivande instruktion. Motionen avstyrktes av statsutskottet — majoriteten där är ju i allmänhet obenägen att ändra en enda rad i propositionen, även om det inte kostar några pengar. Riksdagen avslog också motionen. Men departementschefen tog kritiken i beaktande och rättade till det hela i enlighet med motionen. Den begärda raden kom alltså in i den senare av Kungl. Maj:t utfärdade instruktionen för verket. Det var alltså gott och väl. Men sjöfartsverket tycks i alla fall inte ha levt upp till sin fulla kraft då det gäller dessa frågor. I pressen har vi i dagarna sett att verket i en flerspråkig broschyr, riktad till sjöbefälet, visserligen har påtalat att det är förbjudet att utsläppa olja inom svenskt sjöterritorium men förtigit att detsamma gäller för hela Östersjön, sedan den s.k. skamfläcken söder om Gotland togs bort häromåret genom en internationell konvention. Samma förbud gäller för övrigt långt utanför territorialvattengränsen även vid Västkusten. Då därtill kommer att broschyren inte med kraft betonar att det är straffbart att släppa ut olja men antyder att det är svårt att kontrollera hanteringen, vill jag ifrågasätta om inte verkets instruktion i detta avseende är i behov av ett ytterligare förtydligande. Slutligen, herr talman, ber jag att få uttrycka min tillfredsställelse med att den utredning — »Idrott åt alla> — som talmannen själv verksamt bidragit till nu lagts fram. Jag gör det så mycket hellre som jag själv en gång suttit i en utredning med samma uppgift utan att vi då kunde komma till något resultat. Det är bara att konstatera att den vision — jag återkommer till det ordet — av storleksordningen på idrottsanslaget, som herr Ohlin framfört vid några tillfällen i denna kammare, nu i stort sett accepterats av idrottsutredningen. Jag hoppas nu, att också utredningens förslag inte skall avfärdas med beteckningen överbud. Det är verkligen min varma förhoppning att utredningen läggs till grund för ett förslag från regeringen, som därigenom erkänner idrottens och motionsverksamhetens stora betydelse för folkhälsan och ungdomens fostran.

Herr talman! Innan jag går in på den fråga som jag huvudsakligast har begärt ordet för, nämligen bidraget på 200 miljoner kronor till Nordvietnam, vill jag göra några allmänna reflexioner av mera hemmapolitisk art. När man lyssnade i går till herrar Hedlund och Holmberg fick man en ganska klar bild av det avstånd som för närvarande finns mellan oppositionspartierna. Det verkade som om herr Hedlund var närmare socialdemokratin än han har varit sedan koalitionen sprack på grund av ATP-frågan i slutet av 1950-talet och att herr Holmberg var mer mörkblå än han har varit någonsin tidigare. Det är naturligtvis inte lätt att vara en samlad opposition under sådana omständigheter. Man skall å ena sidan visa sin profil, å andra sidan skall man samarbeta för att kanske en gång kunna överta regeringsmakten. Man måste samarbeta för att kunna komma åt den gemensamma fienden, nämligen socialdemokratin. Här rör man sig alltså med två motstridiga målsättningar som är svåra för att inte säga omöjliga att förena. Men man kan förstå att centerpartiet försöker hålla distans ifrån högern. Visst finns det skillnader i politiken, men det kan även finnas en taktisk motivering. Moderata samlingspartiet har sannerligen inte något gott rykte när det gäller t.ex. socialpolitik. Vi har här i landet kunnat reducera den konservativa gruppen till att bli ganska obetydlig. Den finns där, men den är ganska liten och har också relativt litet inflytande. Jag har emellertid ett färskt exempel på hur det kan bli när ett konservativt parti får regera så gott som ensamt. Jag har vistats några dagar i Nordirland och försökt sätta mig in i situationen där. Som alltid är det svårt att säga något bestämt när man bara under några dagar har gjort ett studiebesök och läst en del om situationen. Det är i varje fall alldeles tydligt att det är en utpräglad politisk konflikt. Det finns ett konservativt parti, unionistpartiet, som för närvarande har 39 mandat av 52. Detta parti har med denna starka majoritet suttit vid rege ringsmakten i »delstaten» Nordirland sedan 1920, alltså i snart 50 år. I dag står landet på gränsen till inbördeskrig. Orsaken till detta är sociala och ekonomiska skillnader och andra konflikter av politisk art som finns inom nationen. Ett konservativt parti har alltså under 50 år kunnat sitta på bromsarna i ett område som tillhör Storbritannien och åstadkomma stora klasskillnader. En enda siffra säger något om vad det gäller: i vissa delar i Nordirland hade man i september upp till 23 procents arbetslöshet. Det förekommer också en klar diskrimination när det gäller bostäder och «arbetstillfällen. Dessa exempel kan säga oss någonting om vart det leder när konservatismen får fungera utan att, så att säga, bli uppfostrad i social anda.

Denna kommitté har en stark folklig förankring. Ytterlighetspartierna är inte representerade, vare sig vänsterpartiet kommunisterna eller moderata samlingspartiet, men väl partierna däremellan med sina ungdomsoch kvinnoorganisationer. Dessutom finns fackliga organisationer, nykterhetsorganisationer och kristna organisationer Det är främst fyra saker jag vill ta upp, där vi har verkat med en viss framgång. Det gäller först demonstrationen på Sergels torg den 21 februari 1968, då Palme talade, såsom alla vet. Vi har vidare fört fram frågan om erkännande av Nordvietnam, vi har haft en del att göra med desertörerna, och vi har begärt anslag till Nordvietnam. Kommittén har också hälsat med tillfredsställelse att den svenska regeringen har vidtagit åtgärder i den riktning som kommittén verkat i. Vad som nu har hänt i samband med löftet om de 200 miljonerna till Nordvietnam är på det politiska planet nästan en exakt kopia av vad som hände efter Palmes tal på Sergels torg. Båda sakerna hälsades till en början med tillfredsställelse i delar av den svenska oppositionspressen, som ju är ganska stor. När en del av den amerikanska opinionen reagerade — men först då — började emellertid också den svenska politiska oppositionen att reagera. Samma mönster återkommer i båda fallen. Man hänger upp sig på detaljer, eftersom alla i princip tydligen är ganska eniga i själva sakfrågan. I det förra fallet gällde kritiken att Palme uppträdde tillsammans med Nordvietnams ambassadör, men vi var väl ungefär 20 socialdemokratiska riksdagsmän som gick i täten för demonstrationståget. I det senare fallet gäller kritiken att utrikesminister Torsten Nilsson inte skulle ha talat tydligt nog. Vilken opinion i Amerika är det då som vi skall ta hänsyn till? Vi har varit inne på den frågan tidigare i debatten. Vi kan konstatera, att opinionen i Amerika är delad. År 1967 vid tiden för den första Vietnamkonferensen i Stockholm talade den berömde barnläkaren Benjamin Spock, och han bedömde att en tredjedel av den amerikanska opinionen var emot kriget i Vietnam. De senaste opinionsundersökningarna som har gjorts i Amerika visar att de som är emot kriget i Vietnam nu utgör nära två tredjedelar. Vilken amerikansk opinion är det då som leder den svenska oppositionens handlande? Det är i stort sett den opi nion som företräds av den amerikanska regeringen, av State Department och företagskretsarna, där de flesta med säkerhet tillhör de s.k. hökarna. Jag hoppas verkligen att inte regeringen skall falla undan för dem, utan att regeringen skall fullfölja det löfte om anslag som den har givit. I det sönderbombade Nordvietnam lider tusentals och åter tusentals människor nöd, och det är dem vi har lovat att hjälpa. Vi borde ta större hänsyn till nöden i Nordvietnam än till de amerikanska hökarnas vapenskrammel. Låt mig också uttrycka den förhoppningen — som jag tror är realistisk — att det snart skall bli ett slut på detta skamliga krig. Innan jag slutar, vill jag säga ytterligare några ord om de 200 miljonerna. Det har stått strid om vad dessa pengar skall användas till. Man har sagt att cirka en tredjedel skall användas till humanitärt bistånd och två tredjedelar till uppbyggnadslån. Det humanitära biståndet kan vi lämna direkt utan att det uppstår några svårigheter och innan kriget har slutat definitivt, men med den andra delen måste vi vänta, om vi inte skall ge avkall på vår neutralitet, vilket ändå ingen har tänkt sig. Det kan hända att det uppstår svårigheter att bedöma, huruvida kriget är slut eller inte. Då skulle jag vilja framhålla att ingenting hindrar att vi i ett sådant läge i stort sett ger alla dessa pengar till humanitärt bistånd. I varje fall bör möjligheten undersökas. Det är självfallet så, att det är svårt att dra gränsen mellan vad som är humanitärt bistånd och vad som är hjälp till återuppbyggnad. Låt mig anföra ett enda exempel. Det är ont om papper i Nordvietnam, och vi kan knappast göra oss en föreställning om hur liten tilldelningen är. Det är svårt att få fram böcker till grundskolor och till högskolor. Skulle det då anses vara en ovänlig, icke neutral handling om vi hjälpte till att bygga en pappersfabrik? Jag ställer frågan därför att den visar hur svårt det egentligen är att dra en gränslinje mellan humanitär hjälp och lån eller bistånd för återuppbyggnad. Men vi behöver kanske inte ens bygga en pappersfabrik för tillverkning av papper till läroböcker. Vi kan ge humanitärt bistånd i traditionell stil, om det behövs. Som vi säkert alla vet får nämligen Nordvietnam pengar från annat håll, och det kanske bara är en strid om ord huruvida de svenska pengarna skall användas till det ena eller andra ändamålet. Skulle vi hesitera att betala ut de 200 miljonerna med tanke på att det kunde uppfattas som icke neutralt, kan vi således välja en annan väg. Det är viktigt att dessa pengar ställs till Nordvietnams förfogande under den treårsperiod, räknat från 1/7 1970, som varit meningen utan att hjälpen reduceras på något sätt. Till slut vill jag göra en liten reflexion. Vi har fått kritik från Amerika för att vi lämnar bidrag till Nordvietnam. Är det egentligen inte på det sättet, att Amerika självt borde stå för denna återuppbyggnad? Det är Amerika som har bombat, inte vi. Amerika borde egentligen betala detta som ett skadestånd. Nu vet vi att man inte gör det, och därför måste vi tillsammans med andra nationer vara med om att hjälpa till där kriget har gått fram så svårt.
Herr talman! Den tendens till allt starkare styrning av näringslivet och till ett ökat statligt företagande inom områden, där en sådan verksamhet inte fyller en social funktion och som varit allt tydligare under de senaste månaderna, har väckt ganska stor oro inom stora grupper av vårt folk. Man tycker sig ha spårat en maktfullkomlighet hos regeringen, och detta har bland många skapat en känsla av att översåtarna regerar som de vill och att un dersåtarna är just bara detta — undersåtar. Det finns många exempel på maktfullkomligheten i regeringens handlande. Jag skall bara ta några exempel Svenska textilföretag, som har dotterföretag i Portugal, har kommit i en mycket svår situation genom att deras möjligheter att till Sverige ta hem produkter från de portugisiska dotterföretagen allvarligt beskurits. Efter förhandlingar på regeringsnivå har Portugal åtagit sig att för varje företag fastställa en exportkvot för ett år framåt från den 15 juni i år. Men först framåt mitten av september fick de berörda svenska företagen veta hur mycket varor de kunde få ta hem från sina portugisiska dotterföretag. De svenska myndigheterna hade alltså hemlighållit de begränsningar man begärt i exporten av olika varuslag från Portugal. Detta hemlighetsmakeri och denna nonchalans mot de berörda företagen är inget annat än utslag av självrådighet och av maktfullkomlighet. Ett annat utslag av denna maktfullkomlighet är statsrådet Wickmans agerande när det gäller att för statens räkning monopolisera apoteksväsendet och lägga sig till med ytterligare producentföretag inom läkemedelsbranschen. Här agerade herr Wickman utan att vänta på resultatet av den utredning i frågan som var aviserad. Därmed satte han i realiteten det berömda svenska remissförfarandet ur spel. Genom att inte avvakta de synpunkter, som kan framföras av utredningen eller som de olika remissinstanserna kan ha att komma med, försvårar han riksdagens möjligheter till bedömningar, när den nu i efterhand skall ta ställning till herr Wickmans uppgörelse med apotekarna och med läkemedelsindustrin. Detta är ett agerande som knappast kan förklaras på annat sätt än av en våldsam självöverskattning hos regeringen och en maktfullkomlig nonchalans mot riksdag och medborgare. Herr Wickman visade också maktfullkomlighet gentemot ägarna till apoteken och de anställda. Överenskommelsen om statens övertagande i monopolställning av apoteken träffades nämligen efter förhandlingar med Apotekarsocietetens direktion under total mörkläggning. De enskilda apoteksinnehavarna visste i de allra flesta fall inte ens om att förhandlingar pågick. Först sedan allting var klart meddelades apoteksinnehavarna — som ekonomiskt sett äger sina apotek — genom telegram om den träffade överenskommelsen. Samtidigt fick de dock beskedet om att information skulle följa snarast. Herr Wickman talar så gärna och ofta — mycket gärna och mycket ofta — om medbestämmanderätt och företagsdemokrati. Men hur mycket medbestämmanderätt och företagsdemokrati har förekommit i detta fall? Varken de självägande apotekarna eller de anställda apotekarna fick uttala sig i frågan. Jag kan inte finna något annat ord för herr Wickmans handlande än maktfullkomlighet. Här har statsrådet åstadkommit ett gruppäktenskap mellan statlig svensk företagsamhet, privat svensk företagsamhet och privat utländsk företagsamhet. Det talas så ofta om alliansfri politik när det gäller vårt lands utrikespolitik. Vi är också alla eniga om denna alliansfria politik. Men det behövs också en alliansfri ekonomisk politik. Många oroar sig för att statsintressen i förening med privata intressen inom vissa företag kan skapa en ny, farlig maktkoncentration. Många fruktar att privata inhemska eller utländska företag med statsintressen i vissa lägen kan komma att favoriseras av regeringen. Jag vill inte påstå att så kommer att bli fallet, men gruppäktenskap av denna art sprider olustkänslor inom stora delar av näringslivet. Det finns risk för att svenska företag blir mera intresserade av att kasta sig i utländska företags armar sedan staten på detta sätt lierat sig med vissa företag. Också i fallet Uddcomb har herr Wickman visat prov på bristande förståelse för medbestämmanderätt och företagsdemokrati. När han skulle informera de anställda vid Uddcomb att beslutet om företagets lokalisering gått stick i stäv mot de anställdas önskemål var han noga med att allmänhetens representant som är pressen inte fick vara närvarande. Företagsdemokratin skall stanna vid fabriksporten lär han ha sagt till pressen. Nog ger ett sådant uttalande också intrycket av en maktfullkomlighet, som ligger mycket långt från allt vad medbestämmanderätt och företagsdemokrati heter. Kanske är denna maktfullkomlighet en följd av den maktkoncentration, som alltid råder i företag med statsintressen. I sådana företag där staten har majoritetsintressen är det en departementstjänsteman som utövar den reella makten. Han ensam är bolagsstämman. En stor ekonomisk makt har samlats i ett departement. Om departementet gör sig skyldigt till felbedömningar i den ekonomiska utvecklingen kan det få stora återverkningar på vårt ekonomiska liv. Om en företagare misslyckas i företagandets svåra konst blir han handgripligen korrigerad av konkurrensen från andra företag och förlorar snabbt sin makt. Men det är betydligt svårare att avsätta en departementstjänsteman med samma makt. En misslyckad företagsledare blir ruinerad eller får sparken, men en departementstjänsteman är och förblir en departementstjänsteman. Vi får inte glömma bort att ordet demokrati är oupplösligt förenat med begreppet ansvar. Jag tror att den maktkoncentration som skapas av gruppäktenskap i herr Wickmans tappning är utomordentligt oroväckande och lätt leder till ministerstyre och maktfullkomlighet. Herr talman! Jag vill till sist beröra den filosofi som ofta kommer till uttryck inom regeringspartiet. Man säger så ofta att företag som inte kan betala topplöner skall försvinna och att arbetskraften skall omskolas för att sättas in i industrigrenar som ännu är lönsamma och kan betala topplöner. Jag tror att hela denna filosofi är ytterst farlig. För det första vet man inte hur länge de branscher som i dag är höglönebranscher kommer att ha denna gynnade position. Låglöneländer av ostasiatisk typ håller på att bli farliga konkurrenter också inom de högkvalificerade branscher som i dag är lönsamma här hemma. För det andra kommer denna s.k. strukturrationalisering att medföra mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kan våra arbetsmarknadsorgan lösa alla de problem som följer i en alltför snabb strukturrationaliserings spår? Förflyttningar från den gamla miljön kan innebära inte bara stora psykiska påfrestningar för människorna utan också praktiska och ekonomiska bekymmer som t.ex. de egna hemmen. Det kommer att skapa ett växande tillstånd av rotlöshet och osäkerhet hos breda lager av vårt folk. Allt fler människor kommer att bli objekt för en statlig styrning av samhällslivet. Människorna kommer att reduceras till siffror i planhushållarnas kolumner, och därmed växer också risken för maktfullkomlighet hos den lilla styrande gruppen av regeringsledamöter och regeringstjänstemän.

Herr talman! Jag tyckte att herr Svensson i Kungälv i sitt anförande nyss försökte ge en missvisande bild av de olika partiernas inställning till solidaritetsarbetet för Vietnam, i varje fall vad det gällde mitt parti, Vänsterpartiet kommunisterna. Jag tror inte att någon kan rikta den beskyllningen mot oss att vi skulle ha avstått från att medverka i detta solidaritetsarbete eller från att här i riksdagen föra fram det vietnamesiska folkets sak. Vårt parti har från första början krävt att de amerikanska trupperna skall dras bort från Vietnam. Vi har tagit upp frågan om erkännande av Nordvietnam och om erkännande av den nya revolutionära regeringen i Sydvietnam. Vi har också krävt och kräver villkorslöst stöd till Nordvietnam och FNL. Vad gäller solidaritetsrörelsen i vårt land stöder vårt parti såväl FNL-rörelsen som Svenska kommittén för Vietnam. Medlemmar av mitt parti arbetar mycket aktivt i båda dessa solidaritetsrörelser. Herr Svensson skall alltså inte här försöka ge en falsk bild av vår inställning. Herr talman! Vad skall vi göra med Norrland? Den frågan, som kunde uppfattas som en suck över ett besvärligt barn, stod i rubrikstil i den stingförsedda kvällstidningen för någon vecka sedan. Bara ett par dagar senare meddelades att en trio statsråd med följe skulle besöka Norrbotten. Förväntningarna på ett ordentligt svar på frågor som rör landsdelens framtid var otvivelaktigt stora. Även bland dem som luttrats av årtiondens hänvisningar till pågående utredningsarbeten väntade man besked om »radikalare verkningsmedel än de som hittills stått till buds» — för att citera landshövding Lassinantti i hans tal inför höstens landsting. Kanske var det de uppblåsta förhandsuppgifterna som kom de redovisade åtgärderna att framstå som någonting av kejsarens nya kläder. Men även om man gör en välvillig bedömning och noterar det tillskott av arbetstillfällen som beskeden innebär, kommer man inte ifrån det faktum att innehållet i det s.k. Norrlandspaketet inte innebär någon radikal lösning på de norrländska problemen. Ett par tusen svårplacerade skogsarbetare har dock sin sysselsättning säkrad det närmaste året, om skogsägarna godtar det föreslagna bidragssystemet. Det av industrinedläggningar hårt drabbade Ådalen får också ett välbehövligt tillskott av arbetstillfällen för ett par hundra människor. Men den del av kakan som kom Norrbotten till del skulle säkert ha smakat bättre om den inte kryddats med vetskapen om att Luleå, dit förbättringarna främst skall lokaliseras, under senare tid har förlorat fler arbetsplatser än de nya som tillkommer. Värdet av det tillskott som Norrbotten nu får ser jag främst i att det kan innebära ett steg mot en mera differentierad industristruktur i länet. Jag noterar också att industriminister Wickman har betecknat regeringens utspel som ett förebud som kommer att följas upp på flera punkter. Jag hoppas att man i det arbetet anlägger samma synsätt som kom till uttryck i landshövding Lassinanttis landstingstal, när han sade: »Det finns ingen anledning att Norrland allt framgent skall vara beroende av stöd i en eller annan form och på sikt utveckla sig till någon sorts jättestor skyddad verkstad. Vi måste angripa roten till det onda — — —.» För min del kan jag inte finna annat än att man alltjämt ser bort från de avgörande orsakerna till de svåra sysselsättningsproblemen i landsdelen. Jag avser då bristen på samordning och planering samt det förhållandet att ekonomiska beräkningar, planer och beslut fortfarande göres utifrån förlegade, kapitalistiska bedömningar och utan hänsyn till att samhället har förändrats i takt med ekonomins och teknikens utveckling. Mer än 90 procent av det svenska näringslivet är privatägt. I detta avseende skiljer sig Norrbotten från det övriga landet, eftersom detta län har en för svenska förhållanden omfattande statlig verksamhet. Därför har statsmakterna och regeringen också ett speciellt ansvar när det gäller att skapa varaktig sysselsättning i länet. En väsentlig uppgift i detta sammanhang är att åstadkomma en riktig samordning av samhällets alla investeringar i stället för att fortsätta med brandkårsutryckningar till de orter där problemen för tillfället märks mest. Det krävs ordentliga tag mot de all varliga bristerna i den nuvarande planeringen av den statliga verksamheten. De statliga företagen i länet bör kunna redovisa sina planer beträffande antalet anställda åtminstone för de närmaste fem—tio åren för att undvika det som inträffat under de senaste åren, under vilka bortfallet av sysselsättningstillfällen på grund av rationaliseringar inom statsföretagen inte har kompenserats med nya arbetsplatser. Den samhällsplanering som fordras måste ta hänsyn till inte bara de nu avfolkningshotade delarna av landet utan också de områden, där överhettningen åstadkommer svårbemästrade problem. De företagsekonomiska lönsamhetskalkylerna måste som vi ser det innehålla nya moment. Det påfallande i bristen på samordning och planering av det slag som vi förespråkar framkom inte minst i somras när Industriförbundets och regeringens lista över lokaliseringsorter i Lappland och Jämtland presenterades. Bland dem fanns inte med orter som Arjeplog och Jokkmokk och vidare saknas hela Tornedalen. Det måste vara något fel när orter som dessa med goda utvecklingsmöjligheter — om de tas till vara — och en väl utbyggd samhällsservice bara ställs åt sidan på det sätt som skedde. Tornedalsområdets karaktär av gränsbygd är en faktor som borde ge anledning till förverkligande av de i samband med utredningsarbetet om de näringspolitiska problemen i Tornedalsutredningen givna löftena om att skapa bestående arbetstillfällen. Här har i stället huvudlinjen i regeringens politik, som gått ut på utflyttning i stället för statliga initiativ, varit särskilt markerad. Befolkningen inom östra Norrbotten har på 15 år, från 1950 till 1965, minskat med bortåt 10000 personer. Under samma tid minskade antalet sysselsatta inom östra Norrbotten med 13 procent medan antalet inom länet som helhet ökade med 8 procent. För att stoppa den nuvarande utvecklingen och förhindra det beräknade arbetskraftsöverskottet på 11000 personer år 1980 i östra Norrbotten krävs det åtgärder av helt annat slag än hittills. Därför är det beklagligt att det fortfarande inte finns konkreta planer för Kaunisvaaramalmen eller för vägprojektet Korpilombolo—Pajala—Karesuando. Ett annat uppslag som det nu är hög tid att förverkliga är grönsaksodling. Att sådan kan bedrivas med framgång i Tornedalen är redan bevisat. Med satsningar från staten kunde sådan odling kombinerad med konservindustri bli av avgörande betydelse för Tornedalen. Inte heller för de tidigare nämnda orterna Arjeplog och Jokkmokk råder det någon brist på idéer för en framtida utveckling. Med inlandsutredningens betänkande och andra beräkningar som grund torde det vara möjligt att ta itu med de problem som nu mycket starkt gör sig gällande i dessa kommuner. Och är det så som kommunaldirektören i Jokkmokk säger i en tidningsintervju, nämligen att >vi har idéer och pengar, bara statsmakterna låter oss använda dem>, skulle det ju inte ens behöva bli särskilt kostsamt. Vid statsrådsbesöket i Luleå uppgav inrikesminister Holmqvist att man skulle hålla beredskapsarbetena på minst lika hög nivå som tidigare i Norrland. För vår del tror vi att det i rådande arbetslöshetsläge är nödvändigt att väsentligt utöka dessa arbeten. Detta kan ske genom nya typer av beredskapsarbeten, och bland sådana anvisar vi en utbyggnad av den statliga industrisektorn i länet. Vi har tidigare föreslagit en omfattande utbyggnad av NJA, och delar av en sådan bör kunna göras i form av beredskapsarbete. Fraktkostnaderna och taxepolitiken i övrigt är områden där det krävs åtgärder av helt annat slag än de hittills tilllämpade, om några lokaliseringspoli tiska åtgärder över huvud taget skall få effekt i de nordliga länen. Faktauppgifter från inlandsoch Tornedalskommunerna visar på speciella svårigheter för den kvinnliga befolkningen när det gäller möjligheter till sysselsättning. även i malmfältskommunerna med deras ensidiga näringsliv är dessa svårigheter uppenbara. Det avgörande för kvinnorna — liksom för befolkningen som helhet — är således att de nu inledda åtgärderna verkligen leder till en differentiering av industrin och till sådan ökning av arbetstillfällena att även den dolda arbetslösheten börjar angripas. Det kan ändå finnas anledning att också i detta sammanhang något stanna vid den samhällsservice som är nödvändig för kvinnornas förvärvsarbete och möjligheter på arbetsmarknaden. Konservativa ståndpunkter och konserverande attityder i dessa frågor har angripits hårt under den debatt som förts i många år. Där har konstaterats att otillräckliga resurser i fråga om daghem och fritidshem liksom avsaknaden av kollektiva serviceinrättningar är avgörande hinder för en ökad förvärvsintensitet bland kvinnorna. Men det står numera också klart att tillgången på dagoch fritidshem inte bara är en jämlikhetsfråga mellan män och kvinnor utan också mellan barnen. Det är en förmån för barn att få vistas i någon form av kollektiv gemenskap, om det då är daghem eller förskola. Men trots denna insikt byggs det alltjämt alldeles för litet. Man måste fortfarande konstatera en viss tröghet hos kommuner och vissa statliga institutioner i deras agerande. För kommunernas del kan detta givetvis förklaras med de kostnader som en utbyggd barntillsyn medför. Vi har i andra sammanhang tagit upp dessa problem, och jag vill för dagen nöja mig med att betona det aktuella kravet att staten på sikt övertar kostnaderna för personalen, en post som är verkligt betungande för kommunerna. Det är nödvändigt att det nu börjar hända någonting väsentligt när det gäller de kollektiva serviceinrättningarna. Behovet av kollektivhus och servicecentra är redan stort och kommer att öka. Kostnadsaspekten har ofta anförts på minussidan i diskussionen om kollektivhus. Det är givetvis angeläget att den kollektiva servicen får en sådan utformning att den inte bara blir tillgänglig för de ekonomiskt mest bärkraftiga familjerna — också lågavlönade, barnfamiljer och pensionärer skall kunna tillgodogöra sig tjänsterna i fråga. Herr talman! Den unga generationen har många problem som det nuvarande samhället är ovilligt eller oförmöget att lösa. Jag skall bara peka på ett par av dem. Bristen på goda bostäder med överkomliga hyror drabbar människor i alla åldrar men i särskilt hög grad ungdomarna. Eftersom de tvingas stå i bostadskö på obestämd tid innebär det i praktiken att de inte själva kan bestämma när de skall skapa ett eget hem och bilda familj. Den beslutsrätten har faktiskt bostadsförmedlingarna. Men detta är inte det enda problem som situationen på bostadsmarknaden skapar för de unga. Till bilden hör också problem med att effektivt kunna sköta sina studier i trånga lägenheter där hänsyn måste tas till andra familjemedlemmar. Ungdomens svåra bostadssituation är ytterligare ett skäl för en ökad satsning på ungdomens föreningsoch fritidsverksamhet. Det samhälleliga stödet till idrott och annan aktivitet måste byggas ut. Som generation betraktad har dagens ungdom på ett glädjande sätt ökat sitt engagemang i samhällsfrågor. Det håller på att växa fram en ny syn på samhällsfrågorna och = världsproblemen. Och att denna syn är friskare och radikalare än tidigare noterar jag med tilfredsställelse. Men den här utveckling en skrämmer en del och man försöker på sina håll dra i nödbromsen när det gäller att släppa fram ungdomen till beslutsprocessen. Debatten om demokrati och ungdomens ökade medvetenhet har tvingat fram en demokratiseringsprocess också inom skolväsendet som alltid har fungerat auktoritärt och mer predikat disciplin än demokrati. Demokratiseringsprocessen är bara påbörjad och det gäller att se till att de goda idéerna inte fuskas bort på vägen. Insatserna från eleverna och deras organisationer är här av största värde och måste få stöd. Jag vill i det sammanhanget varna för den tendens som finns och som också har kommit till uttryck i den här remissdebatten att inte våga lita på elevernas vilja och förmåga att själva ta ansvar för sina beslut. Man låter dem få vara med och besluta om perifera saker medan beslutsrätten i avgörande frågor förbehålls instanser utanför elevernas kompetens. Hur skall den unga generationen kunna fostras till demokrati om de möts av en sådan inställning? Vi måste ge ungdomen fullt förtroende och inte lära dem någon sorts halveller kvartsdemokrati. Herr talman! De tre avsnitt ur dagens aktuella politiska debatt som jag här berört — situationen i Norrlandslänen, kvinnornas ställning i förhållande till arbetsmarknad och sysselsättning och ungdomens engagemang är alla sådana där hittills vidtagna åtgärder bara kan betecknas som inledande steg till det man numera så ivrigt talar om, nämligen jämlikhet.

Herr talman! För att vi inte skall lämna denna debatt efter att ha stått här med olika uppgifter vill jag reda upp en liten sak med fru Marklund. Jag talade självfallet inte om kommunisternas intresse för Vietnamfrå gan — jag vet att det finns och har ingen anledning att yttra mig därom — utan jag talade om Svenska kommittén för Vietnam och om medlemskapet i denna. Efter anförandet har jag inhämtat vissa uppgifter från kommitténs kansli. Det visar sig att på den allra senaste tiden har ett par distrikt av kommunistiska partiet begärt medlemskap och naturligtvis även fått sådant. Länge stod dock kommunisterna som organisation utanför Svenska kommittén för Vietnam, vilken dominerades och fortfarande domineras av fackliga sammanslutningar och politiska organisationer mellan kommunisterna och moderata samlingspartiet.
Herr talman! Jag är tacksam för det som herr Svensson i Kungälv nu sade. Det ger ändå ett annat intryck av vårt partis medverkan i solidaritetsarbetet för Vietnam. I sitt första inlägg ställde herr Svensson med vad han betecknade som ytterlighetspartier på något sätt också mitt parti utanför detta arbete, åtminstone i den utsträckning som arbetet bedrivs inom Svenska kommittén för Vietnam. Dessutom är jag en smula fundersam i fråga om huruvida SAP som parti är anslutet till Svenska kommittén för Vietnam. Jag har uppgifter om att så inte är fallet.

Herr talman! I massmedia har kritik riktats mot SIDA:s verksamhet i Etiopien — det är närmast riksrevisionsverkets rapport som blivit föremål för pressens uppmärksamhet. Jag skall inte närmare kommentera denna rapport, alldenstund jag endast kan stödja mig på de pressuppgifter som finns. Dock tycker jag att kritiken är litet onyanserad. Verket kritiserar SIDA:s skolbyggen och säger att organisationen bygger alldeles för dyrt. För min del hävdar jag att skall ett hus hålla i 30 år måste man använda tegel och betong — så byggs för övrigt missionsstationerna. Efter vad jag kunde inhämta vid mitt studiebesök i Etiopien i fjol höst är det arbete som SIDA:s personal utför där nere förtjänstfullt och värt all högaktning. De skolbyggnader som jag hade tillfälle att titta på är sannerligen inte av skrytbyggnadskaraktär. I avvaktan på den skriftliga rapporten och det svar som SIDA skall lämna därpå avstår jag tills vidare från ytterligare kommentarer. Herr talman! Det är allmänt omvittnat att Sverige är ett rikt land vars befolkning har en levnadsstandard som är högre än de flesta andra folks. Att vi har kommit dithän beror på många faktorer: vi har en skicklig arbetaroch tjänstemannakår och vi har kunniga och dugliga företagare som byggt upp sina företag så att de väl hävdar sig i den internationella konkurrensen. Utan att på något sätt vilja förringa politikernas arbete för att skapa välstånd kan man utan överdrift säga att det inte är dessa utan det arbetande folket — tjänstemän, arbetare, bönder, lärare etc. — som genom sitt arbete möjliggjort en höjning av levnadsstandarden. Däremot är det politikernas uppgift att fördela landets välstånd så att det kommer så många människor som möjligt till del. Vi förfasar oss i dag med rätta över den svält och nöd som råder bland uländernas folk.

Vi gör detta i jämlikhetens namn. Jämlikhet kan emellertid inte uppnås på en gång — den måste åstadkommas successivt. Dock hoppas jag att u-ländernas folk med de rika ländernas hjälp snabbare än vad som skett i vårt land skall kunna komma bort från en tillvaro, präglad av nöd och fattigdom. Det kan finnas anledning att i dagens u-landsdebatt erinra om den nöd och den fattigdom som rådde i vårt land för 100 år sedan. Jag vill som ett exempel ta förhållandena inom Svältorna i Älvsborgs län. Hur många som dog av svält i dessa bygder under nödåren på 1860-talet är det mycket svårt att få belägg för, men det var åtskilliga människor. Därom vittnar bl.a. kyrkoböckerna. Låt mig ta ett mycket drastiskt fall. Det berättas att en bondhustru från Svältorna någon gång under nödåren på 1860-talet i sin stora förtvivlan — hon hade ej någon mat till sina hungriga barn — tillgrep möjligheten att av fårgödsel koka en soppa till sina barn. Det låter otroligt, men det skall vara sant. Min sagesman har inhämtat uppgiften från en säker källa, vars vederhäftighet icke kan ifrågasättas. Mot bakgrunden av den fattigdom och den nöd som i gången tid rådde i vårt land förefaller det som om dagens med borgare bor i själva paradiset. Och nog är det sant att vi har det bra i vårt land, inte minst jämfört med förhållandena i u-länderna. Men det konstaterandet bör icke skymma blicken ty det finns skönhetsfläckar i dagens samhälle. Jag skall i korthet beröra några. Det är beklagligt att behöva konstatera att det alltjämt finns grupper av människor som tvingas leva vid sidan av välfärden. Jag sade »tvingas>, men jag vill tillägga att de gör det dels av tvång, dels därför att de saknar de kontakter som erfordras för att rätta till förhållandena. Jag tänker på bl.a. den person som enligt uppgift i pressen för några dagar sedan dog på en parksoffa i Stockholm. Jag tänker på åldringen som hade legat död i över en vecka i sin lägenhet utan att någon av grannarna hade vetskap därom. De anförda exemplen må räcka. Trots raden av reformer synes det förekomma fall där de som behöver hjälp är bortglömda. Enligt den nya socialvårdslagen är kommunerna skyldiga att genom uppsökande verksamhet ta reda på sina invånares behov av samhälleliga omsorger. Det har visat sig att det finns kommuner som på ett tillfredsställande sätt fyllt uppgiften att kartlägga behovet av samhälleliga insatser när det gäller åldringar och handikappade och som med ledning av inventeringen vidtar olika slag av hjälpinsatser. Å andra sidan finns det tyvärr kommuner som ännu inte vidtagit några åtgärder i uppsökande syfte. Även om det görs gällande att behov icke föreligger av en uppsökande verksamhet från kommunens sida har det ändå visat sig — många gånger — att kännedomen om förhållandena varit mycket bristfällig. Hos socialnämnderna har man t.ex. inte haft reda på förtidspensionärer som varit i uppenbart behov av omsorger från kommunens sida. Rapporter från kommuner, som ambitiöst skött sina skyldigheter, visar att ett mycket stort antal människor inte ens känt till vilka förmåner de är berättigade till. Vidare har man funnit sjuka människor som varit i behov av akut vård och människor som levt i total isolering utan någon kontakt med yttervärlden. Många gamla har saknat telefon. Enligt min mening är det angeläget att den uppsökande verksamheten bland åldringar och handikappade verkligen når ut till landets samtliga kommuner. Den uppsökande verksamheten måste nå alla berörda människor. Vidare är det nödvändigt att den samhälleliga informationen effektiveras, så att den verkligen når alla. I dessa avseenden torde kommunerna ha stor nytta och hjälp av handikapporganisationerna. Dessa känner väl till de handikappades svårigheter och kan stå kommunerna till tjänst. Där ett samarbete med handikapporganisationerna förekommit har också den uppsökande verksamheten kunnat bedrivas på ett tillfredsställande sätt. även samarbete med pensionärsföreningar bör kunna underlätta kommunernas möjligheter att spåra upp behov av hjälp och insatser bland kommunens åldringar. En annan viktig sektor, där enligt min mening de samhälleliga åtgärderna varit helt otillräckliga, är den s.k. frivården. Man har därför länge haft anledning att efterlysa nya och effektivare insatser för att så långt möjligt nedbringa den höga återfallsprocenten och ge de missanpassade verkligt stöd för en återanpassning till ett normalt liv. Samhällets krav på social anpassning står sannerligen i mycket dålig proportion till de insatser man gör för att människorna skall kunna fylla dessa krav. Detta är ett välkänt faktum som också bestyrkts av gjorda undersökningar. De frigivna står erbarmligt illa rustade vid porten till tillvaron utanför murarna. Det är heller inte förvånande att så många interner bävar för den dag de skall friges. Även för den som är fast besluten att börja ett nytt och bättre liv i det fria måste de yttre betingelserna te sig så skrämmande, att hoppet sviker redan före konfrontationen med verklighten. Den svenska kriminalvården fungerar sannerligen inte som den borde enligt sitt — även internationellt — goda rykte. Den höga återfallsprocenten har alltför länge av de ansvariga förklarats bero på det stora antalet »kroniska förbrytare» för vilka inga botemedel skulle finnas. Det är en sanning med stor modifikation. Förvisso varierar anpassningsgraden bland det socialt missanpassade klientelet, men samtidigt är de förutsättningar samhället erbjuder lika minimala, för att inte säga lika obefintliga, för alla kategorier. En effektiv frivård med en avsevärd ökning av personella och ekonomiska resurser sägs vara omöjlig att åstadkomma av kostnadsskäl. Vad man då vill efterlysa är en kalkyl över vad återfallen kostar av mänskliga lidanden, bortkastade krafter, samhällsekonomiska förluster etc. Mot bakgrunden av en sådan kalkyl torde en frivård, utbyggd för individer och inte för ett anstaltskollektiv framstå som en även samhällsekonomiskt lönande satsning. Herr talman! I denna allmänpolitiska debatt har ett flertal talare berört den höga räntan. Om jag i all korthet tar upp frågan, så gör jag det inte bara som riksdagsman utan också som bankman. I den mån jag inte är upptagen med göromål som hör till mitt riksdagsarbete kommer jag genom mitt arbete som bankman i kontakt med den allmänhet som i allra högsta grad får känna på ränteokets börda. Dagens ränteläge är det högsta sedan början av 1930-talet. Man kan verkligen tala om att räntan ligger på högsta möjliga nivå. Gällande växelränta är över 9,5 procent och dagslåneräntan kan uppgå till mer än 13 procent. Man kan nära nog tala om ockerränta. För ett tiotal år sedan betraktades i varje fall en ränta på 13 procent som en ockerränta. Den höga räntan drabbar främst de små i samhället, de mindre företagen, jordbruket och hyresgästerna. 1 procents diskontoändring ändrar hyran med närmare 10 procent. Tyvärr får småspararna en dålig kompensation, ty allt de skall köpa stiger i pris på grund av den höga räntan. Man befinner sig såvitt jag förstår i en ond cirkel. Att samtidigt med denna skyhöga ränta också tillämpa kreditrestriktioner, som i praktiken innebär nära nog ett »idiotstopp», minskar sannerligen inte bekymren för den kreditsökande allmänheten. Utan att på något sätt, herr talman, gå in på räntans roll i penningoch konjunkturpolitiken och utan att ifrågasätta om de senaste räntehöjningarna var nödvändiga eller ej vill jag ändock vädja till finansministern och ledningen för riksbanken: Låt oss få en räntesänkning snarast möjligt!

Herr talman! De s.k. allmänpolitiska debatterna under höstriksdagarna har inte rykte om sig att vara särskilt meningsfulla och intresseväckande. Årets upplaga, som just har gått in i sin andra halvlek, kunde emellertid ha haft förutsättningar att bli mera intressant än de flesta av sina föregångare. Den skulle bli en ny statsministers och en åtminstone formellt ny regerings första samlade möte med riksdagen. Man kunde haft anledning vänta sig någon sorts regeringsprogram som underlag för debatten. Därav blev nu intet, såvida vi inte skall räkna en sammanfattning i tolv punkter av den socialdemokratiska partikongressens protokoll som en regeringsförklaring. Om man tar del av de kommentarer som hittills hunnit publiceras och om man talar med politiskt intresserade människor som i går följde debatten via radio och TV är huvudintrycket besvikelse. Besvikelsen gäller debatten i och för sig som knappast har skapat nämnvärd klarhet om vare sig regeringens eller oppositionens planer och avsikter för den närmaste tiden. Men den gäller inte minst den nye statsministern personligen. Herr Palme sade i går att han hade för avsikt att lyssna inte bara till rörelsen, varmed han alltså menar folket i sitt eget parti, utan också till oppositionen. Vi ser nu att lyssnandet uppenbarligen inte är avsett att gälla oppositionen i riksdagen. Herr Palme har inte funnit det nödvändigt att avdela ett enda statsråd för att följa andra dagen av denna debatt. Jag vill ändå tro att löftet bottnar i en verklig ambition att lyssna och att vara landets statsminister. Herr Palme torde redan nu kunna konstatera att den halva av svenska folket, vars partiledare han inte är, inte heller upplever honom som sin statsminister. Herr Palme höll briljanta anföranden i går, och han talade med ett patos som vi som något känner honom gärna tror är uppriktigt.

Det har inte heller saknats tillfällen under den hittills hållna debatten att gå in i intressanta och angelägna meningsskiften. Jag vill, herr talman, erinra om ett sådant uppslag som i går gick tämligen obrukat förbi — jag syftar på det tal om den s.k. enpartistaten som spelade en viss roll i gårdagens debatt. Statsministern var indignerad, den socialdemokratiske gruppledaren i and ra kammaren herr Martinsson var också indignerad. Man tillbakavisade talet om en framväxande enpartistat som en beskyllning mot socialdemokratin för att eftersträva någon form av diktatur. Det är en av de många feltolkningar av motståndares uttalanden som jag menar att alldeles särskilt vår nye statsminister gör sig skyldig till. Jag vill gärna medge att etikettordet enpartistaten kanske inte är det bästa man kunde finna för den problematik som döljer sig bakom ordet, men det står utom varje tvivel att där finns en problematik som är väl förtjänt av att tas upp till begrundan. Det behöver icke ske i form av beskyllningar och motbeskyllningar. Man behöver inte hela vägen söka syndabockar, och man behöver inte bli så indignerad, men här finns ett problem som i första hand ligger i själva vårt politiska system när omständigheterna fogar det så, att man under en mycket lång tid får se ett enda parti vid makten. Det är alltså inte en beskyllning mot detta parti. Jag vill gärna säga att min personliga reaktion inför en manifestation som t.ex. den socialdemokratiska partikongressen för några veckor sedan i första hand är respekt och en viss beundran för ett starkt och — som jag uppfattar det — i grunden demokratiskt parti. Det är inte den saken det gäller, utan det gäller någonting helt annat och mycket svårare. Det frågades i går, om det finns några konkreta exempel på det man ibland kallar maktfullkomlighet och det man på senare tid har kallat en tendens till en framväxande enpartistat. Jag skall försöka bidra med några exempel på vad vi menar som är oroliga för denna utveckling. De är genomgående sådana, att jag inte känner något behov av att söka syndabockar, utan de representerar en utveckling som vi borde hjälpas åt att på något sätt stävja och vända. I går talades också om någonting som inte är så alldeles ovanligt, nämligen att politiska förslag som kommer från något oppositionsparti mycket sällan, om ens någonsin, blir genomförda när vi har en socialdemokratisk majoritet i riksdagen. De blir ofta, hävdade herr Hedlund — och samma sak hävdades också från folkpartiets sida — genomförda några år senare, när de kommer tillbaka som propositioner. Visst är detta sant. Visst finner vi, om vi går igenom några års riksdagsärenden, en periodicitet. Det kommer ett förslag från oppositionen i någon kanske från början inte särskilt partipolitiskt kontroversiell fråga. Det är kanske en allmän uppfattning att detta vore något att tänka på, men förslaget måste fällas. Vad som sedan händer företer en viss regelbundenhet och periodicitet: ett år för oppositionen att motionera, ett år för allmänheten att glömma och ett tredje år för regeringen att framlägga en proposition. Det finns hundratals sådana exempel bara från några år, men jag skall nöja mig med ett, där det har gått åt litet längre tid, eftersom det är ett känsligt ärende. Vi vet att de sämst ställda av våra pensionärer, de som är helt utan eller nästan utan ATP, nu så småningom kommer att få en förbättring, som i tidens fullbordan skall bli 1800 kronor om året i dagens penningvärde. Det är bittert att behöva säga det, men jag är rätt övertygad om att dessa sämst ställda pensionärer skulle ha fått förbättringen några år tidigare om inte mitt parti, det dåvarande högerpartiet, hade lagt fram ett sådant förslag 1964. Jag avser inte alls att här ta upp någon debatt om likheter och olikheter mellan de två förslagen, men ingen lär kunna bestrida att vad man än kan ha haft emot högerpartiets dåvarande förslag i fråga om förfogandet över fondmedel 0. s. v. ingick som ett väsentligt led i förslaget exakt den förstärkning till de sämst ställda pensionärerna som nu skall genomföras. Det ledet, om vilket det nu visar sig råda enighet, kun de inte brytas ut och förstärkningen genomföras den gången eftersom intet gott får komma från Nasaret. Det bara är så. Återigen vill jag säga att detta inte speciellt är en beskyllning gentemot socialdemokratin. Jag tror att detta är fråga om något som ligger i det parlamentariska systemet och som inte är särskilt allvarligt, om det parlamentariska systemet fungerar med någorlunda täta maktskiften, men som blir allvarligt vid ett mycket långvarigt maktinnehav för ett parti. Jag tror alltså, herr talman — det är bittert att säga, men jag upprepar det — att Sveriges fattigaste pensionärer under fyra fem år har fått betala för att vårt politiska system fungerar på det sättet. Jag kunde anföra flera sådana fall, men låt oss ta det litet enklare! Hur många ledamöter i oppositionspartiernas riksdagsgrupper har inte någon gång känt sig frestade att gå, och troligen också någon gång gått, en väg vid sidan om denna talarstol? Det är någon saklig fråga, ofta utan någon som helst partipolitisk nyans, som vi gärna vill ha löst. Det kan t.ex. gälla ett problem där hemma i länet. Vi har då att välja mellan två vägar. Vi kan gå upp i denna talarstol med en interpellation eller vi kan avlämna en motion. Om det är ett bra och populärt förslag kan vi plocka poäng och kanske t.o.m. vinna en röst eller två där hemma, men förslaget blir icke genomfört, och de människor som vi ville hjälpa förblir ohjälpta. Vad gör vi då? Jo, vi viskar i örat på vederbörande statsråd eller statssekreterare och får fram förslaget den vägen. Jag har gjort det, och jag tvivlar på att det finns särskilt många av oppositionens företrädare i denna riksdag som inte har gjort det. Det är den eviga konflikten för en oppositionspolitiker i vårt land: konflikten mellan dei politiska handlandet och den sakliga viljan att få ett problem löst. Vi måste ibland kapitulera. Herr Palme nämnde att socialdemokratins rådslagsgrupper under det senaste året har varit öppna och att somliga deltagare kommit utifrån och inte tillhört socialdemokratiska partiet. Jag kan vitsorda att detta är sant. Jag känner medlemmar i oppositionspartier som har suttit med i socialdemokratiska rådslagsgrupper. Märk väl att de inte har gjort det därför att de skulle ha blivit socialdemokrater — de är alltjämt av samma uppfattning som de varit tidigare — utan de har suttit där av samma skäl som vi går och viskar i öronen på statsråd. De har en idé som de anser vara värd att prövas, och de har funnit att vägen att få den prövad går via det socialdemokratiska partiet, inte därför att de tänker illa om sina egna partier och inte känner samhörighet med dem, utan därför att de har lärt sig att förslaget blir fällt om det förs fram den vägen, oavsett sitt sakliga innehåll. Det är denna tendens som man ibland kallar en tendens till utveckling mot enpartistat — jag tror inte att någon behöver bli indignerad, även om jag medger att ordvalet inte är det bästa i sammanhanget. Finns det då något vi kan göra åt detta? Jag tror att om socialdemokratin tänker efter — vilket jag är övertygad om att man gör — är man inte nöjd med denna utveckling. Det kan inte vara positivt ens för ett starkt regeringsparti att finna att det politiska, parlamentariska systemet på detta sätt i vissa delar upphör att fungera så som det är tänkt och så som vi ville att det skulle fungera, varför man måste söka andra vägar vid sidan av detta. Vad kan man då göra? Jag tror att socialdemokratin skulle kunna hjälpa oss. I det sammanhanget kommer jag fram till vad jag vill kalla en kritik, för att inte använda hårdare ord än så. Det är givetvis felaktigt att begära, att socialdemokratin skulle på något sätt själv försöka gräva sin grav, försöka framkalla sitt eget nederlag. Det är en fullständigt orimlig tanke. Partiet har, precis som alla andra partier, rättighet och skyldighet att alltid försöka vinna största möjliga anslutning. Vi menar inte att partiet skulle med berått mod förverka någon del av sitt förtroende och därmed bli försatt i oppositionsställning. Men oppositionen möter i dag vissa bestämda svårigheter av teknisk natur, och därvidlag menar jag att socialdemokratin på några punkter inte har varit vaken vad beträffar de möjligheter som finns att skapa en utjämning som borde ligga i det helas intresse. Låt mig som ett exempel nämna det statliga partistödet som snart kommer att kompletteras med kommunalt partistöd. Jag tänker inte här ta upp debatten angående principen om vi skall ha något offentligt partistöd eller inte. Men det står utom varje tvivel att det system som vi har för fördelning av pengarna och det som vi uppenbarligen genom majoritetsbeslut, som närmar sig majoritetsdiktat, i riksdagen kommer att pålägga även kommunerna gynnar i eminent grad det största partiet — och det är svårt att frigöra sig från misstanken att avsikten är att i eminent grad gynna det största partiet. Pengarna fördelas helt proportionellt i förhållande till mandatantalet, men alla vi som har sysslat med politik vet att partier, stora eller små, har stora utgifter som är likartade oavsett partiets storlek. Det kostar lika mycket för ett litet parti som för ett stort att skicka ett gruppkorsband till alla hushåll. Det kostar lika mycket för ett litet parti som för ett stort att annonsera i pressen 0. s. v. Sådana kostnader är icke beroende av vare sig medlemseller röstetal. Och det finns på utgiftssidan en mycket stor pott i botten av lika stora kostnader. När man fördelar ett partistöd på det sätt vi gör gynnar det i synnerligen hög grad det redan tidigare starkaste partiet ända därhän — det är i varje fall min personliga uppfattning — att stö det som sådant för oppositionspartierna innebär ekonomisk försämring och inte en förbättring. Mångas tanke var att partistödet skulle befria partierna från behovet av stora bidrag från juridiska personer. Behovet har vuxit, icke minskat, med partistödet, helt enkelt därför att partifinansiering är en fråga om relationer, inte om absoluta tal. Det är inte så viktigt hur många miljoner man förfogar över — det viktiga är hur många miljoner man förfogar över i förhållande till de konkurrerande partierna. Hela saken bara flyttas upp på en dyrare nivå, och allt blir sämre än det var. Man kunde ha tänkt på det. Vi har talat om utredningsmöjligheter. Herr Martinsson var i går inne på ett rykte som gått — jag kan varken bestyrka eller förneka ryktet — nämligen att under de två åren mellan 1966 och 1968 tjänstemän i statsförvaltningen skulle ha varit verkligt serviceinställda gentemot oppositionen men att detta skulle ha upphört efter 1968 års val. Jag vet inte om det är riktigt. Men vad jag vet är att oppositionen har oerhört svårt att få tillgång till det grundmaterial den behöver i sitt politiska arbete. Sekretesslagen lägger hinder i vägen, och den konventionella sekretessen — den som inte återfinns i någon lag men som gör, att man håller på sina uppslag och sitt material — står ännu mera i vägen. Det borde vara möjligt att bereda tillgång för oppositionen till underlaget, till informationer som vi inte har i dag. I dagens teknokratiska samhälle är vi kanske på väg mot ett stadium, där makt är detsamma som tillgång till information. Det finns i dag tekniska förutsättningar att samla, bevara och förmedla kunskap och information på ett sätt som aldrig förut. Den som har exklusiv tillgång till allt detta kommer att bli den som sitter vid makten, oavsett alla andra förtjänster och möjligheter. Att i så stor utsträckning som sker hålla oppositionen borta från informationen tenderar att förstärka utvecklingen mot en enpartistat. Jag vill ta ett enda exempel till. Under den debatt i går som knöt sig till excellensen Nilssons interpellationssvar gjordes ett stort nummer av den s.k. synkroniseringen mellan den svenska oppositionens reaktion på Torsten Nilssons tal inför partikongressen och den reaktion som uppstod i Amerikas Föreenta stater. Gång på gång upprepade utrikesministern i ganska insinuant ton hur märkligt det var att Yngve Holmberg reagerar först när man höjer på ögonbrynen i Amerika. Detta var inte sant, och dess värre visste herr Nilsson det. Yngve Holmberg reagerade inte den 2 oktober utan den 1 oktober i ett tal i Malmö, men det trängde kanske inte fram till utrikesdepartementet. Det intressanta är emellertid att den möjlighet Yngve Holmberg och oppositionens övriga företrädare hade att över huvud taget reagera på ett sätt som gick ut till svenska folket inträder när Sveriges Radio frågar — man kan inte få svar på en fråga förrän frågan är ställd — när reaktionen i Amerika blivit känd. Då har saken fått journalistiskt intresse, då ställer man frågan och då får man svar. Herr Palme, och säkert också herr Nilsson, vet att oppositionen inte har fritt fram i radio och TV på samma sätt som regeringen. När herr Palme har någonting att säga finns det alltid tid i TV, om det så skall vara i en paus under en ishockeymatch. Men vi från oppositionen kan inte ringa till TV och be om tid, utan vi får vänta tills man frågar. Det går till på det sättet. Detta är inte heller någon beskyllning. Det vore meningslöst att säga att det hela beror på en avsiktlig partiskhet från Sveriges Radios sida. Det är fråga om en funktion av ett system som vi har och en funktion av en utveckling som vi genomgått. Jag medger mycket gärna att från journalistisk nyhetsvär deringssynpunkt är det mycket intressantare vad regeringen gör än vad oppositionen gör. Jag tror att jag en gång tidigare använt följande exempel. Det är självklart en större nyhet för svenska folket när finansminister Sträng talar om hur stor skatten skall bli än när vi talar om hur vi önskar att den skulle vara. Det är bara så; vi har upplevt även detta. Moderata samlingspartiet framlade ett tämligen genomarbetat skatteförslag — det är lika genomarbetat som den skiss som finansminister Sträng presenterade på kongressen —, men moderata samlingspartiet gjorde detta en månad tidigare. I mycket stora delar är innehållet detsamma som skissens, men vem vet det i dag. Vårt förslag har inte samma genomslagskraft. Det kanhända inte är mycket att göra åt saken eftersom en nyhetsvärdering är en nyhetsvärdering, men man kan åtminstone låta bli att, som excellensen Nilsson gjorde i går, låtsas tro att en synkronisering som alltså orsakats av nyhetsförmedlingsförhållandena i vårt land skulle bero på någon slavisk följsamhet gentemot opinionen i andra länder. Man vet ju att det inte förhåller sig så. Detta är återigen ett utflöde av dominansen genom ett enda parti, en dominans som går utanför och tar sig andra former än de som följer med själva majoritetsställningen i parlamentet. Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre eftersom det är många talare kvar och debatten väl bör få komma till ett slut. Jag har bara velat säga detta för att ge exempel på att det verkligen finns frågor i vårt samhälle som det kunde vara av intresse att ta upp till lugnt och sakligt resonemang.